Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt av två skäl. Det ena är avsnittet om satsningen på inhemska energikällor, förvisso en viktig sysselsättningsfråga. Men med anledning av dagens långa debatt här i kammaren om det ämnet lägger jag i likhet med Olof Johansson den frågan åt sidan. Det andra skälet är avsnittet i interpellationen om en avstannande regionalpolitik. I det sammanhanget vill jag med statistik från Thorbjörn Fälldins och mitt gemensamma hemlän påvisa hur utvecklingen har varit där under de år vi har haft borgerliga regeringar. Åren 1970-1975 kunde vi i Västernorrlands län glädja oss åt en liten men dock ökning av befolkningen med ca 500 personer. Sedan dess under den borgerliga regeringstiden från 1976 till 1982 har länet förlorat 2 500 personer, därav under de två åren 1981 och 1982 nära 2 000 personer. Detta kan då jämföras med storstadslänen. Stockholms län har under samma år haft en befolkningstillväxt av 56 000 personer. Inom länet avspeglar utvecklingen samma tendens. De stora tätorterna och kustbygden har behållit sin dragningskraft, och befolkningsminskningen har drabbat inlandet och de mindre tätorterna i första hand. Utvecklingen med centern i regeringsställning har gått tvärtemot de förväntningar som centern väckte under sin storhetstid på 1970-talet. Arbetslöshetssiffrorna i länet har ökat från ett medeltal på 3 750 under 1976 till i medeltal 5 950 under 1982. Av varselstatistiken kan vi se hur varslen ökat brant under 1981 och 1982, främst i byggnadsoch verkstadsbranscherna. Under den senaste månaden har antalet varsel dock minskat, och länsarbetsnämnden redovisar nu en klar förbättring. I interpellationen säger Thorbjörn Fälldin att småföretagsoch regionalpolitiken avstannar. Det är fel. Den har stått stilla länge, men vi kan nu börja hoppas att den åter kommer i gång. Ärdet något vi i skogslänen har lärt oss under de borgerliga åren, är det hur beroende vi är av en frisk samhällsekonomi. När de ekonomiska förutsättningarna försämras, som de gjort under dessa år med en borgerlig regering, då drabbas de svagaste regionerna först. Vi måste vända den ekonomiska utvecklingen uppåt igen, om regionalpolitiken skall lyckas. Nu börjar vi ändå få samstämmiga vittnesbörd om att utvecklingen är på väg att vända. Orderingången ökar. Skogsindustrin, där sågverken för det mesta är typiska småföretag, är i ett klart uppgångsskede och investeringarna på det området börjar ta fart igen. Som jag tidigare sagt, kan vi nu också glädja oss åt att företagen varslar i mindre omfattning och att lagda varsel återtas. Centern börjar nu köra i repris sina gamla politiska slagord och utspel från 1960 och 1970-talen när det gäller regionalpolitiken. Jag har bl.a. observerat att centern i Västernorrlands län går emot en höjning av flyttningsbidragen. Jag vill då bara erinra om att även regeringen Fälldin höjde flyttningsbidragen, första gången i sin första budgetproposition 1977. Jag vill passa på att ställa en fråga till Olof Johansson: Hur ser centern på flyttningsbidragen? Vad är det för skillnad mellan den höjning av flyttningsbidragen som gjordes 1977 och den höjning som är aviserad i budgetpropositionen 1983?

Herr talman! När jag tog del av Thorbjörn Fälldins interpellation, blev jag förvånad och undrade över hans frågeställning och vad som låg bakom. När vi förra gången, alltså 1932, för över 50 år sedan, tog över efter borgarna, möttes vi av en stor arbetslöshet. Likaså gjorde vi nu efter sex års borgerligt styre. Likheten var slående. Vi står i dag vid ett liknande uppbyggnadsskede som vi gjorde 1932. Rätten till arbete och rätten till trygg standard måste sättas före anspråk på allmänt höjd levnadsstandard. Sådana anspråk kan tillgodoses först när vi genom vårt arbete och vår produktion förmår försörja oss själva. Som statsrådet säger i sitt svar, vann vi valet på vårt program ”Framtid för Sverige”. Det program vi presenterade väljarna håller nu på att genomföras, men det krävs uppoffringar av oss alla. Den socialdemokratiska regeringen hade inte suttit mer än nio dagar vid regeringsmakten förrän den presenterade åtgärder för att uppfylla de löften som vi socialdemokrater givit de arbetslösa i valrörelsen. Arbetsmarknadsministern gav ut ett sysselsättningspaket på nära fyra miljarder kronor. Men utan en regering som vågar ta ett rejält tag för att hejda vagnen i utförslöpan hade det barkat vidare rätt mot avgrunden. Mot denna bakgrund är det närmast patetiskt att höra borgarna beskärma sig — de som i sex år haft ansvaret för att budgetunderskottet växte och växte och arbetslösheten ökade och ökade, för att priserna steg och steg, och som inte kunde visa någon utväg. I regeringsdeklarationen från 1976, när borgarna tillträdde, stod att läsa: Regeringen skall föra en politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. Men anser Olof Johansson att det gjordes? Det märktes i varje fall inte. I regeringsdeklarationen den 22 maj 1981 sades: Regeringen ser som sin uppgift att bekämpa arbetslösheten. Att skapa regional balans och arbetstillfällen i alla delar av landet är dessutom ett viktigt fördelningspolitiskt mål. Anser Olof Johansson att detta gjordes? Det märktes i varje fall inte. I regeringsdeklarationen den 6 oktober 1981 konstaterade den borgerliga regeringen att sysselsättningen i Sverige i internationellt perspektiv är mycket hög. Jag konstaterar att den dåvarande regeringen hade givit upp hoppet om målsättningen för regional balans eller politik för sysselsättning och boende i alla delar av landet. En liten påminnelse till. I regeringsställning sade alltid Thorbjörn Fälldin: I andra länder har man större arbetslöshet än i Sverige. Det var ett standardsvar. Man sade också att det var centern som ”för regionalpolitik”. Men vad ledde den till? Arbetslösheten ökade ju i skogslänen under Thorbjörn Fälldins regionalpolitik. I Gävleborgs län minskade befolkningsmängden med 429 personer mellan åren 1975 och 1981. Vi miste 2 722 industrijobb under Thorbjörn Fälldins tid vid makten. I november 1982 berördes 8 250 personer, ca 20 Zo av de industrisysselsatta i länet, av någon form av varsel. Det är ingen lätt uppgift arbetsmarknadsministern har, och som det också sägs i interpellationssvaret kommer med stor säkerhet läget på arbetsmarknaden att vara hårt ansträngt framöver. Men det finns möjligheter att tillvarata de naturresurser som finns inom landet och som kan tillföra ytterligare stimulans för sysselsättning, service och näringsliv i berörda områden. I Los, Hälsingland finns volfram och nickel och vanadin i Järvsö och Bjuråker, för att nämna några fyndigheter. Dessa orter är starkt undersysselsatta, och varje arbetstillfälle som kan skapas är oerhört välkommet. Här finns utvecklingsmöjligheter — men utvecklingen kommer ej av sig själv. Ett exempel från min egen hemkommun Ljusdal är att tack vare de 9 milj.kr. i lokaliseringsbidrag som den socialdemokratiska regeringen tillsköt till Boliden Mineral, så kom guldbrytningen i Enåsen i gång och därmed kunde man ge sysselsättning till en annars undersysselsatt kommun. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1982/83:23 erinras om riksdagens tidigare beslut att Norrlandslänen skall prioriteras vid lokalisering av statliga verksamheter. Detta har vi norrlänningar med tacksamhet noterat och förväntar oss att så också sker. Den kommunala expansionen är nödvändig — det ser vi på behovet av barnoch äldreomsorgen. Där finns också kvinnornas arbetsmarknad. Om inte barnomsorgen fungerar, kan det bli problem att ta emot en erbjuden anställning. Därför hälsar vi med tillfredsställelse att 2-procentsmålet står fast.

Herr talman! Skälet till att jag anser mig ha anledning att gå in i denna debatt är interpellantens antydningar om de borgerliga regeringarnas förträfflighet i arbetslöshetsbekämpningen. Det bör räcka, herr talman, att peka på utvecklingen av ungdomsarbetslösheten. De olika regeringarna sedan 1976 har kommit på den ena lösningen efter den andra. Under en period skulle en ungdomsgaranti lösa problemen. Sedan riksdagen fattat beslut om detta, grundat på en proposition om garanti för ungdomar att få arbete, praktik eller utbildning, steg arbetslösheten för ungdomarna. En annan åtgärd, som inte minst herr Fälldin hårt har propagerat för, är att arbetsgivarna skulle få rätt att provanställa ungdomar. Det skulle ge en mängd arbetstillfällen. Siffran varierade under resans gång. 85 000 nya arbetstillfällen nämndes. I varje fall 10 000 ungdomar skulle få jobb, sades det också. Nu är det ungdomslöner som skall rädda sysselsättningen. Under den tid dessa diskussioner har förts har situationen förvärrats och arbetslösheten ökat. Det kan inte med bästa vilja i världen pratas bort att den tillträdande socialdemokratiska regeringen fick överta en arbetslöshet på 176 000, varav 85 000 ungdomar. Jag har i helgen gått igenom de senaste årens debatter om arbetsmarknaden. Vad som slår en är den uppgivenhet som de borgerliga regeringarnas företrädare ger intryck av. Det var sämre i utlandet. Det var värre 1972. Vi har inga pengar. Den framåtsyftande politiken saknades, om man bortser från dimbildningar av typ provanställning. De förslag som om några dagar skall beslutas i riksdagen är, tillsammans med de satsningar som tidigare har gjorts, av en helt annan kaliber än de vi har fått vänja oss vid under de senaste sex åren. För att försöka få en föreställning om hur en borgerlig sysselsättningspolitik skulle fungera nu kan man gå till den debatt om arbetsmarknadspolitiken som vi hade i denna kammare den 13 april i år. Man kan konstatera att de tre partierna är oense om grundläggande delar av denna politik. Moderaterna reserverade sig mot insatser som skulle ge effekt på sysselsättningen. Detta parti skulle i ett annat majoritetsförhållande ha haft ett avgörande inflytande på arbetsmarknadspolitiken. Till detta kommer att de arbetslösa skulle få minskade ersättningar om majoritetsförhållandet i riksdagen vore annorlunda. Jag kan konstatera att för att lösa sysselsättningsproblematiken efter ett sexårigt borgerligt regerande krävs ett planmässigt arbete. Att det skulle klaras av en splittrad borgerlighet tror säkert inte heller Olof Johansson på.

Herr talman! Det syns ingen ljusning på arbetsmarknaden, allting är mörkare nu än för ett år sedan. Detta enkla och dystra faktum är inte så känt och inte så omskrivet som det borde vara. Jag kan tänka mig flera orsaker till detta, men vilka orsakerna än är, kan man konstatera att arbetslösheten som ämne dag är en smula ”ute”. Den som inte är direkt drabbad av arbetslöshet kan få intrycket att det skulle ha blivit bättre på arbetsmarknaden, men det är dess värre inte sant. Så här är det: Arbetslösheten har månad efter månad legat högre denna vinter och vår än den gjorde för ett år sedan, och det är fler ungdomar arbetslösa nu än för ett år sedan — trots att det är flera människor som får arbetsmarknadsutbildning och sysselsätts i beredskapsarbeten. Ytterligare 40 000-50 000 människor står utanför arbetsmarknaden denna vår jämfört med förra våren. Det är den dystra sanningen. Till det kommer att antalet lediga platser nu är ännu lägre än det var då. Jag tycker inte om arbetsmarknadspolitiska debatter som blir till en träta om statistik, men jag kan inte med tystnad gå förbi den beskrivning som arbetsmarknadsministern ger i svaret till Thorbjörn Fälldin när det gäller förändringen från i höstas till nu. Det sägs i svaret att regeringen möttes av 85 000 arbetslösa ungdomar och att man nu har vänt arbetslöshetskurvan. Som arbetsmarknadsministern vet skall man ta den där septembermätningen med många nypor salt. Redan mätningen i oktober, innan regeringen ens hade slagit sig ner på sina taburetter, visade att arbetslösheten för ungdomar var nere i 48 000, och där har den sedan legat. Genomsnittet för första kvartalet i år var just 48 000. Det normala är att antalet successivt minskar från september till framemot mars, men sedan gymnasieskolorna gjorde sin insats förra hösten har arbetslösheten bland ungdomarna legat stilla. Det är inte några kurvor som har brutits. Det är ett dystert faktum. Jag skulle råda arbetsmarknadsministern att sluta med dessa försök att förvända synen på folk genom att använda sådana här enkla statistiska knep. Det gagnar inte den arbetsmarknadspolitiska debatten. Det finns en avgörande skillnad mellan den förra regeringens sysselsättningspolitik och den nuvarande. Den socialdemokratiska regeringens sysselsättningspolitik är inkonsekvent. Det ena departementet skapar arbetslöshet, och det andra försöker minska den. Man höjer skatter som ökar arbetslösheten för att få pengar att minska arbetslösheten. I höstas, under brinnande lågkonjunktur, höjdes arbetsgivaravgiften och momsen. Effekten blev att efterfrågan sjönk ytterligare. De medel man därmed fick ihop för att öka AMS-insatserna räckte inte till för att lösa problemen lika fort som de uppkom. Har socialdemokraterna lärt av den läxan? Man kan tro det när man läser kompletteringspropositionen, för där talas det mycket om att sysselsättningspolitiken skulle försvåras om arbetsgivaravgifterna höjdes. Men en månad senare är socialdemokraterna beredda att göra precis det — med vpk:s hjälp skall de nu höja avgifterna. Vems är detta geniala förslag? kan man undra. Det kan knappast vara finansministerns, för han argumenterar intensivt mot en höjning i kompletteringspropositionen. Det kan nog inte heller vara industriministerns, för han skyller ju i tidningsuttalanden ifrån sig på mittenpartierna, av någon underlig anledning. Det är väl inte Anna-Greta Leijon som ligger bakom dessa skattehöjningar, för att skruva upp omsättningen inom arbetsmarknadspolitiken? Arbetsmarknadsministern borde vara den första som håller emot ytterligare höjningar av skattetrycket. Problemen skapas fortare än de löses. Vad regeringen ägnar sig åt med en sådan politik är att försöka släcka eld med bensin. Vi ser hur det går. Brasan tilltar — läget på arbetsmarknaden blir värre. Ingen behöver beskriva för mig att det är svårt att få bukt med dessa problem, men man kan åtminstone försöka låta bli att förvärra dem. Ett tungt skäl för att man skulle låta bli höjningar av arbetsgivaravgifterna var att kommunerna skulle slippa undan en höjd beskattning. Därmed skulle de kunna anställa fler. Anna-Greta Leijon har gjort en särskild poäng av detta. Hur går det nu? Hur många färre sysselsatta blir det i kommunerna bara till följd av arbetsgivaravgiftshöjningen? Hur mycket stiger arbetslösheten totalt under hösten som en effekt av den höjning av skattetrycket som ni nu driver igenom? Inser inte arbetsmarknadsministern att dessa ständiga höjningar av skattetrycket — inte omläggningar av skatterna — förvärrar läget på arbetsmarknaden?

Herr talman! Olof Johansson sade att debatten om sysselsättning och arbetslöshet inte får glömmas bort. Även Ingemar Eliasson var inne på det i sitt inlägg. Nej, den får inte glömmas bort. Jag kan försäkra att varken jag eller någon annan socialdemokrat glömmer den debatten. Jag vågar påståendet att nästan varje socialdemokrat som är ute i landet och håller politiska anföranden — och de är väldigt många — i sina tal tar upp arbetslösheten och sysselsättningsfrågorna som det mest centrala ämnet. Det är inte så, Ingemar Eliasson, att arbetslösheten är ett bortglömt tema i den värld där vi socialdemokrater rör oss. Det är inte heller så att vi har någon anledning att försöka försköna tillvaron, varken med statistiska knep eller med något annat. Jag vill hävda att jag inte här använt mig av några sådana i denna debatt eller i andra sammanhang. Vi har ingen anledning att dölja att vi tycker att arbetslösheten i Sverige i dag är hög. Den är hög, även om den internationellt sett anses låg, inte anses vara något att bry sig om. För oss är arbetslösheten hög. För de arbetslösa ungdomarna och för andra är den hög. För varje enskild person är den ett stort problem att bära. För samhället är arbetslösheten dyr. Det finns heller ingen anledning för oss socialdemokrater att dölja att det i hög utsträckning var tilltron till vår förmåga att bättre än andra partier i Sverige kunna klara sysselsättningen som gjorde att väljarna gav oss sitt förtroende. Olof Johansson tog i sitt inlägg upp just detta. Det verkade som om han trodde att vi på något sätt skulle vara rädda för denna sanning, att vi skulle vilja dölja den. Det är precis tvärtom. Vi vet att just kampen mot arbetslösheten var en av de saker som starkast påverkade människorna inför valet i höstas. Vi känner det förtroendet, vi känner de förväntningarna. Vi vet att människor har rätt att ställa krav på oss efter de löften som vi gav i valrörelsen. Men vi vet också att väljarna och andra medborgare har mycket sunt förnuft. Vi vet att de tyckte att de borgerliga regeringarna agerade på ett obegripligt sätt. Man såg arbetslöshetssiffrorna stiga. Samtidigt upplevde man hur de borgerliga ledamöterna i denna riksdag sade nej på nej till förslag om att minska arbetslösheten. De sade nej till de förslag arbetsmarknadsstyrelsen lade fram, stödd av LO och TCO, och som vi socialdemokrater sedan framlade i riksdagen. De sade nej till de förslagen, utan att samtidigt utforma ett annat program som kunde ge motsvarande sysselsättningsökning, motsvarande lägre arbetslöshetssiffror som de som arbetsmarknadsstyrelsens förslag skulle lett till. Jag tror att folk förstod att den ekvationen inte gick ihop. Jag tror att de reagerade på precis samma sätt när de borgerliga sade nej till de förslag om investeringar som vi socialdemokrater lade fram här i riksdagen, förslag som vi hade presenterat i vårt krisprogram Framtid för Sverige; förslag om bl.a. satsningar på alternativ energi. Det var det förhållandet att människor kunde se den samtida arbetslöshetsökningen och den borgerliga politiken som i stor utsträckning fällde utslaget. Men inte bara det, tror jag, utan också att man vet att vi i Sverige genom socialdemokratisk politik under en lång följd av år har format en arbetsmarknadspolitik som har gett oss grunden, gett oss instrument att bekämpa arbetslösheten — instrument som man saknar i många andra länder. T. o. m. av opinionsundersökningar som gjorts av enskilda undersökningsinstitut kan vi se att folk har ett mycket stort förtroende för arbetsmark nadspolitiken, att man är beredd att satsa skattemedel på kampen mot arbetslösheten. Vi är inte rädda för diskussionen om arbetslösheten. Vi är inte rädda för påminnelser om att kampen mot arbetslösheten var en av de viktigaste frågorna i valrörelsen — tvärtom. Debatten om dessa frågor måste vara levande. Det finns nämligen inget värre ont än arbetslösheten för enskilda människor och för samhället som helhet. De borgerliga partierna hade sex år på sig att forma en strategi och en politik för Sverige. De sex borgerliga åren blev på många sätt dåliga. Vi fick ett kraftigt ökat budgetunderskott av en omfattning som egentligen var helt ofattbar. Vi fick en kraftigt minskad sysselsättning i industrin, och vi fick en ökande arbetslöshet. Jag vill inte påstå att det var de borgerliga partiernas fel att allt detta hände, men den politik och den strategi man hade räckte inte till. I vissa fall skapade den ytterligare problem. Det man lovade i valrörelsen var fortsatta åtstramningspaket, liknande dem man sett ge så negativa effekter på sysselsättningen i många andra länder. Jag tror inte att det finns några förutsättningar för att Bengt Wittbom skulle vilja förstå den politiska strategi som socialdemokratin formar. Det är inte någon önskan om en saklig debatt kring dessa frågor som präglar Bengt Wittboms inlägg vare sig i dag eller tidigare när han diskuterat arbetsmarknadspolitik här i kammaren. Jag beklagar detta djupt. Än värre tycker jag det är att se de förslag som moderaterna lägger fram. Man talar vitt och brett om att 35 onödiga miljarder satsas i samhället. Om man räknar de 185 000 människor som beretts arbete genom särskilda sysselsättningsskapande åtgärder och de ungdomar som beretts sysselsättning på motsvarande sätt, kan man konstatera att sysselsättningen skulle ha riskerats för närmare 200 000 människor om man följt moderaternas förslag. Tack och lov är moderaterna ganska ensamma om att förespråka denna kraftiga nedrustning i arbetsmarknadspolitiken och andra liknande insatser. Avslutningsvis vill jag säga några ord om ungdomsarbetslösheten, som av många upplevs som det största och allvarligaste problemet i samhället. Under tidernas gång har framförts en mängd olika förslag om hur man skall kunna motverka ungdomsarbetslösheten. Det har ibland förespeglats att det skulle finnas några enkla, geniala knep för att göra det. Vi hade för inte länge sedan en diskussion om provanställning, där man från vissa håll gjorde gällande att om man bara ändrade reglerna och tillät arbetsgivare att provanställa ungdomar, skulle man i stort sett klara av ungdomsarbetslösheten. Verkligheten visade att det inte blev på det sättet. Jag tror inte heller att de som i debatten påstår att lärlingsutbildning eller lägre löner skulle vara andra geniala drag när det gäller att lösa problemen har något fog för sina påståenden. Jag har sagt tidigare i den här kammaren att lärlingsutbildning är en utbildningsform som vi skall använda. Men jag tycker inte att vi skall ha den som den stora utbildningsmetoden för de flesta ungdomar. Det är viktigt att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Där behövs, som flera har sagt, en insats inte bara från regeringens sida utan också från parternas Nr 158 sida. Jag tänker komma tillbaka till detta i nästa replik. Måndagen den

Herr talman! Jag skall först understryka att jag uppskattar den mer dämpade ton som arbetsmarknadsministern använder i dag i dessa frågor än den hennes partikamrater för det mesta använde under valrörelsen. Det finns anledning att återigen betona, att med de förväntningar som ni har skapat — för det har ni gjort — ställer det också särskilda krav på att ni förverkligar er politik och lyckas visa på resultat. Huvudpunkten i Thorbjörn Fälldins interpellation är naturligtvis att ni hittills inte har lyckats visa det. Och ni har inte heller lyckats göra troligt att ni kommer att lyckas visa stora resultat. Det är nämligen inte så enkelt, som det ibland har framställts, att klara en full sysselsättningspolitik i den internationella miljö varav vi är en del. Det var bra att Anna-Greta Leijon sade — jag tar det som en bekräftelse — att hon också anser att arbetslöshetstalen 127 000 resp. 48 000 arbetslösa ungdomar i oktober är en mer rättvisande bild av verkligheten vid regeringsskiftet än de siffror som finns i interpellationssvaret. Nej, jag var inte ute efter att misstänkliggöra er för att det skulle finnas politisk taktik med i bilden. Jag trodde inte ens att ni ville dölja detta. Men det var ju alldeles tydligt i denna skrift att det redan här fanns en motsättning i den interna diskussionen inom socialdemokratin, men det kom aldrig fram på samma tydliga sätt som det har gjort efter regeringsskiftet. Jag noterar att skribenten i ”Mitt i tiden.

Därför finns det en klar spänning i förhållande till det uttalande som finansministern här har gjort. Vi har från oppositionens utgångspunkt inte fått klarhet i vilken regeringens politik på detta område egentligen är. Vilka resurser anser ni långsiktigt står till förfogande för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ni anser nödvändiga? Här finns klart motstridiga uttalanden från regeringen, och på den punkten har vi inte fått något klargörande svar. Vi kunde före pausen här notera att vi har stigande arbetslöshetstal, och de stiger fortlöpande månad för månad efter regeringsskiftet — detta trots de mycket omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ni har vidtagit. Detta borde föranleda en självkritisk granskning av den medelsarsenal som ni använder. Den tycks i varje fall inte fungera på kort sikt, trots att det är just den typ av åtgärder som borde göra det, utan det krävs någonting annat. Jag har i min inledning markerat vilka långsiktiga åtgärder på näringspolitikens, regionalpolitikens och arbetsmarknadspolitikens områden som jag menar är nödvändiga plus att det måste sättas in speciella åtgärder när det gäller ungdomsarbetslösheten. Där måste man vara beredd att gå mera bestämt fram när det gäller att få till stånd ett samarbete mellan den politiska och den fackliga sfären samt avtal som innebär att parterna också tar sitt ansvar, inte bara för sina medlemmar utan också för dem som blir deras medlemmar i framtiden eller som — i värsta fall — blir utslagna. Sedan hade arbetsmarknadsministern ett visst eldunderstöd från olika talare, och jag ber dessa debattörer om ursäkt för att jag tar dem i ett sammanhang. Jag noterade att Gävleborg, Västernorrland och Stockholm — var och en från sina utgångspunkter — hade konstaterat att den internationella krisen och den internationella lågkonjunkturen också gällde dessa regioner. Konstigare än så är det inte. Den trendmässiga nedgången i industrijobb som vi haft i Sverige sedan 1966 har naturligtvis slagit överallt i Sverige. Däremot är det felaktigt när man gör gällande att skogslänen skulle ha varit särskilt drabbade. Jag har statistik här som visar att i fråga om andelen förvärvsarbetande av befolkningen i åldern 16-64 år har en större ökning skett i skogslänen än i övriga län.

Herr talman! Låt mig först bara säga till Iris Mårtensson att jag nog uppfattar hennes anförande som mest fyllt av nostalgi och gamla regalier. Att arbetsmarknadsläget försämrats månad för månad sedan vi fick en socialdemokratisk regering är ett faktum — det kan inga besvärjelser i världen ändra på. Det är därför vi har den här debatten i dag. Får jag sedan, herr talman, ägna några minuter åt arbetsmarknadsministerns inlägg. Jag måste säga att det är med utomordentlig förvåning som jag tog del av hennes inlägg. Jag trodde inte att en arbetsmarknadsminister som tar sitt ansvar när det gäller redovisningen i riksdagen av regeringens politik kunde ens tänka sig att inte behandla seriöst framställda frågor om grundläggande förhållanden i ekonomin som påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden genom att avfärda dem med att säga att frågeställaren inte är seriös. De här frågeställningarna finns behandlade i moderata samlingspartiets partimotioner under alla de år jag har varit i riksdagen. Vad arbetsmarknadsministern nu säger är att vi inte är seriösa. Och sedan var det slut med resonerandet med moderata samlingspartiet. Jag tycker att det är en utomordentligt oförsiktig hållning som Anna-Greta Leijon intar. Det måste ändå, herr talman, ligga i en ministers ansvar att inför riksdagen under paraplyet av interpellationsinstitutet redovisa regeringens politik. Det gör inte Anna-Greta Leijon. Vi fordrar att få svar på de frågor som vi framställer till regeringen och att inte avfärdas som oseriösa lycksökare i den här kammaren. Vad kan då ligga bakom arbetsmarknadsministerns fullständiga ovilja att ens försöka diskutera viktiga sakförhållanden när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden? Det är ju inte så, Anna-Greta Leijon, att det bara är AMS-paket som reglerar situationen på arbetsmarknaden. Det är ju faktiskt så att kostnadsläget i industrin, kostnadsläget i den offentliga sektorn, tillväxten i ekonomin etc. faktiskt är de långsiktigt viktiga faktorerna. Men det vill inte Anna-Greta Leijon diskutera. Hon avfärdar dem som tar upp de här frågeställningarna som oseriösa. Vad är det som ligger bakom en sådan hantering av de här viktiga problemen? Vi har försökt i ett år att få diskutera de här frågorna med Anna-Greta Leijon. Jag vill, herr talman, också få till protokollet antecknat att Anna-Greta Leijon inte svarade på några andra frågor heller, inte vad jag kunde märka i alla fall. Vad är det som ligger bakom detta?

Jag har, herr talman, framställt ett antal frågor. Arbetsmarknadsministern vet vilka de är. Men bara för protokollet och för att ge arbetsmarknadsministern en chans att i nästa inlägg besvara dem, skall jag upprepa dem: När blir det varaktigt sänkta kostnader för näringslivet i syfte att skapa riktiga och långsiktigt trygga jobb? Hur många riktiga jobb slås ut genom den senaste arbetsgivaravgiftshöjningen, som kommer att beslutas innan kammaren denna vecka skils åt? Kommer eller kommer inte den offentliga sektorn att vara den viktiga faktorn när det gäller att skapa nya jobb under 1980-talet? Är de höga ungdomslönerna betydelselösa för den skyhöga ungdomsarbetslösheten? När får vi en effektiv arbetsmarknadspolitisk administration i det här landet? Tänker regeringen över huvud taget ta sig an grundorsakerna till strukturarbetslösheten? Till sist, herr talman, vill jag notera att man från den här talarstolen kan uttala hur stor förståelse som helst för ungdomarnas situation på arbetsmarknaden, men jag har svårt att tro att man får någon särskilt stor förståelse när man så grundligt som socialdemokraterna och arbetsmarknadsministern avvisar ett system som fungerar så väl i andra länder, t.ex. i Schweiz och Österrike. Där administreras detta system av arbetsmarknadsministerns partikamrater. När får vi ett lärlingssystem på bred bas, arbetsmarknadsministern?

Herr talman! Bengt Wittbom återkommer med en mängd frågor till arbetsmarknadsministern. Det är i och för sig inte min sak att ge mig in på detta. Men nu är det här ingen ny debatt. Bengt Wittbom tar upp påståenden om AMS så fort han över huvud taget går ut och talar offentligt. Det måste på något sätt vara ett problem att man ställer frågor och begär svar på dem för att sedan bemöta beskeden och kräva ytterligare sådana. Det kan inte finnas mer än i stort sett ett svar på de frågor som Bengt Wittbom tar upp. Han säger ungefär på det här sättet: När får vi en effektivare administration av arbetsmarknadspolitiken? Bengt Wittbom sitter i en utredning som arbetsmarknadsministern har tillsatt för att se över AMS organisation. Bengt Wittbom vet också mycket väl att revisorerna, som har gått igenom AMS organisation, har sagt att organisationen i dagsläget är bra. Sedan använder sig Bengt Wittbom av en tjänstemannarapport som över huvud taget inte är behandlad någon annanstans utan enbart av tjänstemännen. Utifrån den rapporten bedömer han att den administrativa delen av arbetsmarknadspolitiken inte är bra. Jag tror inte att det finns någon större anledning att gå in i någon djup debatt med Bengt Wittbom om de här frågorna, för han är i det fallet döv på båda öronen. Tydligen är det tradition bland moderaterna att gå ut och klandra arbetsförmedlingen. Bengt Wittbom frågar när vi skall få en arbetsförmedling som fungerar. Jag vill påstå att vi har en arbetsförmedling som fungerar. Naturligtvis kan den bli bättre. Men Bengt Wittbom har ju mycket stora möjligheter att i AMS-utredningen lägga fram sina förslag. Jag tycker att moderaterna skall upphöra med sin tradition att komma med dessa påståenden. Man kan inte ställa sådana effektivitetskrav på en organisation som har till uppgift att få ut de kanske svårast placerade på arbetsmarknaden — handikappade, ungdomar m.fl. Även Bengt Wittbom borde begripa att man inte kan ha något slags ASEA-effektivitet på den verksamheten. Sedan tar Bengt Wittbom upp frågan om ungdomslönerna. Egentligen är det väl inte bara ungdomslönerna som arbetsgivarna vill sänka, utan det är alla löner. Det är naturligtvis mycket svårt att gå ifrån principen lika lön för lika arbete. Före middagsrasten påstod Bengt Wittbom här i kammaren att industriminister Thage Peterson har gått ut och påstått att han vill ha en utredning om ungdomslönerna. Thage Peterson har sagt att det är arbetsmarknadens parters sak att sköta detta. Han har kanske en uppfattning, men han har i en interpellationsdebatt med Bengt Wittbom i denna kammare gett det mycket klara beskedet att detta är arbetsmarknadens parters sak att klara ut. Herr talman! Bara några ord om lärlingsutbildningen. Detta måste vara någon förflugen tanke, därför att om man skall följa den tanken fullt ut, betyder det att vi nu skall ta bort den mycket viktiga delen praktiska yrken som vi har på utbildningssidan. Vi skall ta bort en stor del av den skolreform som vi för inte så länge sedan fattade beslut om. Skall man göra som i Österrike — som Bengt Wittbom viftar med, och som jag tror att han kan rätt litet om — betyder det att gymnasieskolan skulle raseras, och det kan ändå inte vara meningen. I varje fall har han mycket svårt att övertyga oss socialdemokrater om detta. Den diskussion som pågår på moderat håll om sysselsättningen är inte trovärdig när det gäller de andra frågorna heller. Jag påstod i mitt första inlägg här i kammaren, att om man skulle följa den moderata sysselsättningspolitiken, skulle det betyda massarbetslöshet i detta land — den politiken är moderaterna tack och lov ensamma om.
Herr talman! Låt mig först bara be Lars Ulander att lyssna på vad som sägs i kammaren.

När det gäller AMS vill jag bara säga till Lars Ulander att detta inte är någon moderat tradition. Det är inte det det handlar om, det handlar om statens egna utredningsorgan. Vi kan ta riksrevisionsverket som exempel. Riksrevisionsverket har i rapport efter rapport sedan 1979 gått igenom samtliga av AMS tunga verksamhetsområden och i dessa rapporter kommit till slutsatser som är utomordentligt kritiska. Det är väl en sak om AMS hade tagit fasta på detta, men när AMS i dag talar om hur man ser på riksrevisionsverkets förslag till förbättring av effektivitet, kontroll och styrning m.m., säger man att man betraktar det mesta av riksrevisionsverkets förslag till förbättringar på detta område som orealistiskt och konstaterar att man fortsätter i stort sett som man gjort förut. Det kan man naturligtvis göra i hägnet av politiker som inte är beredda att kräva effektivitet. Det går givetvis inte att driva AMS som man driver ASEA -— det begriper också jag, Lars Ulander. Men det går att driva AMS betydligt mycket bättre än i dag. Det har vi riksrevisionsverkets ord på, och det har vi AMS internrevisors ord på. Det beläggs också av den rapport som beskriver den ganska märkliga arbetssituationen på AMS. Om inte Lars Ulander vill lyssna på moderaterna, så kan han väl åtminstone lyssna på statens och riksdagens egna utredningsorgan. Ungdomslönerna och lärlingssystemet behöver inte Lars Ulander och jag träta om här i kammaren. Jag har träffat tillräckligt många socialdemokrater sedan vi lade fram förslaget och debatten kom i gång för att veta att de flesta tycker som vi, nämligen att förslaget är baserat på sunt förnuft.

Herr talman! Om det nu inte är en moderat tradition att i alla lägen angripa AMS, så kanske det är lättare att komma ifrån den här typen av diskussioner. Bengt Wittbom säger att riksrevisionsverket är ytterligt kritiskt emot AMS sätt att sköta sin verksamhet. Till det vill jag säga att Bengt Wittbom och jag förinte alls länge sedan har deltagit i en hearing med både riksrevisionsverket och AMS, och där framkom helt andra ting. De var mycket förstående för de ”kvalitetsförluster” som man måste räkna med just i det system som AMS har på grund av den typ av arbeten som står till förfogande. Bengt Wittboms kritik är förmodligen en uppföljning av Ulf Adelsohns påhopp på just AMS. Moderaterna har riktat in sig på den här delen av arbetsmarknadspolitiken, och de tänker tydligen fullfölja kritiken i tron att de därigenom når några syften. Beträffande gymnasieskolan och lärlingssystemet vill jag säga att ett lärlingssystem — icke i den tappning som Bengt Wittbom förespråkar, men ändock ett lärlingssystem — kan vara ett komplement till gymnasieskolan, men det kan absolut aldrig ersätta den. Det är emellertid precis detta Bengt Wittbom agiterar för. Oavsett på vilket sätt han gör det blir detta följden av ett förverkligande av det moderata förslaget i den här frågan.
Herr talman! Utomordentligt kortfattat: Det kan räcka med att citera vad generaldirektör Berggren på riksrevisionsverket faktiskt sade under hearingen. Jag tillåter mig att göra det: ”Låt oss inte tala om hur det var på AMS i går. Nej, låt oss inte ens tala om hur det är i dag. Låt oss tala om hur det kan bli i framtiden.” Det var som jag ser det ett utomordentligt försynt men ändå oerhört effektivt sätt att tala om att det inte står väl till på AMS i dag, men att det kan finnas en viss förhoppning om att det skall bli bättre. Då är det faktiskt pinsamt att företrädare för AMS bl.a. i AMS-utredningen talar om att de inte bryr sig om vad RRV har föreslagit när det gäller systemoch kontrollförbättringar, utan att de tänker fortsätta som tidigare. Beträffande lärlingssystemet vill jag till sist säga att vårt syfte när vi vill försöka konstruera ett system som är avpassat efter svenska förhållanden är att minska arbetslösheten bland ungdomar. Ert syfte, Lars Ulander, är tydligen att bibehålla det nuvarande systemet och en rekordhög ungdomsarbetslöshet.
Herr talman! Det här blir kanske litet av pajkastning, och jag tänkte inte ge mig in på någon sådan, men trots att jag känner till de medel moderaterna använder i arbetsmarknadspolitiska frågor tycker jag inte att de skall försöka framställa det så att andra partier i riksdagen, oavsett vilka, arbetar för en högre arbetslöshet. Skulle man ha följt moderaternas politik, som de drev den under valrörelsen och som de driver den här i riksdagen, skulle resultatet ha blivit förödande för de människor som söker arbete — det är helt klart. Sedan när det gäller frågan om riksrevisionsverkets syn på AMS, så är det icke en riktig slutsats som Bengt Wittbom drar. Men jag tänker inte heller på den punkten fortsätta debatten, eftersom förmodligen också den debatten skulle få formen av pajkastning, och jag tänker som sagt inte ge mig in på den typen av debatt. Men jag skulle vilja råda Bengt Wittbom att göra en uppföljning till — det kan löna sig. Då slipper han komma med oriktiga.

Herr talman! Jag skall bara påminna om två årtal och försöka bevisa hur sysselsättningen inom industrin i skogslänen var då. År 1976 var 243 800 människor sysselsatta, och år 1978 var 221 550 sysselsatta — alltså färre. Bengt Wittbom säger att det är nostalgi när jag tar fram siffror för de gångna åren. Ja, jag kan också påminna om en del saker som det kanske kan vara lämpligt att nämna vid det här tillfället. Den borgerliga splittringen gjorde ju att vi var handlingsförlamade på många områden. Förnuftiga beslut it.ex. energipolitiken förhalades ju flera år, därför att ni var helt oeniga. Inom skogsnäringen kunde ni inte under de sex åren i regeringsställning samla er till åtgärder för att öka avverkningen. Vad blev följden? Jo, nedlagda skogsindustrier, arbetslöshet och förlorade exportinkomster på flera miljarder — helt i onödan. Jag kan hålla med om att detta är nostalgi, men det kan vara nyttigt att också belysa hur det var för några år sedan. Men jag förstår att det ibland är obehagligt att höra detta.

Herr talman! När vi avbröt debatten för middagspaus hade jag just börjat att tala om situationen för ungdomarna på arbetsmarknaden. Jag tänker nu knyta an till den diskussionen. När det gäller de yngsta av våra ungdomar på arbetsmarknaden — de som är 16, 17, 18 år — kan vi glädjande nog se att arbetslösheten har minskat något. Men problemen finns fortfarande delvis kvar, och därför är det angeläget att vi gör ytterligare insatser. Därför har också regeringen i kompletteringspropositionen föreslagit sådana åtgärder.

Jag tror att den upprensning av olika åtgärder som varit på gång ett antal år och det ökade samarbete mellan kommunerna och staten som vi har när det gäller dessa ungdomar nu ger resultat. För den gruppen tror jag att man med relativ optimism kan se fram emot en utveckling där vi kan klara problemen. Svårigheterna är betydligt större för de äldre ungdomarna. Där har arbetslöshetstalen ökat. Det är viktigt för oss att vi försöker att hitta nya former för att motverka riskerna för en ökad ungdomsarbetslöshet bland dem som är 19-24 år. För den gruppen måste vi också försöka finna nya åtgärder utöver dem som vi redan har vidtagit. Det finns också i kompletteringspropositionen förslag härom, som anknyter till det aktuella läget på arbetsmarknaden och till de önskemål som man har fört fram, bl.a. från industrins sida och från arbetsgivarhåll.

Vi har på många olika sätt sedan tidigare kunskaper om hur viktigt det är att vi söker alla möjligheter till utbildning i sådana situationer. För att ta de chanser vi nu har har vi därför i kompletteringspropositionen lagt förslag om utökningar av arbetskraftsutbildning och om omprioriteringar av arbetsmarknadsutbildningen, just i syfte att ge industrin en chans att vidareutbilda redan anställda till sådana yrkesområden där man vet att det annars kan uppstå flaskhalsproblem. Vi har sagt att vi är villiga att ge industrins arbetsgivare mycket generösa statsbidrag för detta, men då anser vi att vi också kan ställa krav på motprestationer, krav på att industrin öppnar sina dörrar för ungdomarna.

Det skall vara ett samarbete — en form av kontrakt, kan man säga — mellan arbetsförmedling och företag som avgör hur det skall fungera. Det här är ett steg på väg mot ett system som vi på socialdemokratiskt håll länge har talat om och som i viss utsträckning fungerar redan i dag inom den kommunala och landstingskommunala sektorn, men som enligt vår mening gör det i alltför liten utsträckning. Det gäller en kombination av åtgärder där man satsar på utbildning av dem som redan är anställda, som man vet behöver utbildning och som man vet många gånger längtar efter utbildning, samtidigt som man öppnar arbetsmarknaden för ungdomarna, så att de kan få arbetslivserfarenhet. Den kombination av åtgärder som riktar sig till både vuxna och ungdomar tror vi på, och därför har vi också i kompletteringspropositionen lagt fram sådana förslag. Vi har även försökt att påverka parterna att ta sitt ansvar i den här diskussionen. Det pågår ju förhandlingar mellan LO, PTK och SAF om den här frågan och andra frågor som rör ungdomsarbetslösheten. Jag har haft flera diskussioner med parterna om detta, och jag beklagar att man ännu inte har kommit fram till några överenskommelser. Våra förslag i kompletteringspropositionen syftar också till att försöka påskynda sådana överenskommelser. Jag hade hoppats att Ingemar Eliasson skulle ha funnit denna debatt så angelägen att han haft tid att stanna kvar här — men det är möjligt att han har sakliga skäl för att vara frånvarande. Jag tycker att det inlägg som han hade om arbetsgivaravgiften klingade litet underligt; han hade ju kunnat medverka till att den här riksdagen fattat beslut om att inte höja arbetsgivaravgiften — folkpartiet, som ju säger sig vilja kämpa både för aktiv arbetsmarknadspolitik, för aktiv sysselsättningspolitik och mot ett budgetunderskott, borde, tycker jag, ha kunnat ställa upp på den punkten. Får jag säga till Bengt Wittbom att den debatteknik som han representerar är litet trist, därför att han så litet lyssnar på vad andra säger, i dag liksom så många gånger förut. Lars Ulander var inne på det och nämnde exempel. Jag kan nämna ytterligare ett exempel, ett typiskt sådant. Bengt Wittbom säger att socialdemokraterna måste lära sig att det inte bara är arbetsmarknadspolitik det gäller — det gäller t.ex. också kostnadsläget, som är oerhört viktigt på lång sikt. Jag vet inte hur många gånger Bengt Wittbom har sagt det. Men jag har svarat på detta, senast i dag, skriftligt i interpellationssvaret, där Bengt Wittbom kunde läsa — om han hade velat.

Jag har varit ute i landet och rest en hel del under våren. Jag har varit i de tre län som har den högsta arbetslösheten — Norrbotten, Blekinge och Värmland — och på många andra ställen. I de samtal som jag haft med företrädare för både arbetsgivaroch arbetstagarsidan och för arbetslösa ungdomar och arbetslösa äldre finns det en väldig realism beträffande svårigheterna och beträffande allvaret i situationen på arbetsmarknaden — samtidigt som det finns en framtidstro. Man ser att det händer någonting som är positivt mitt i alla problem. Man ser att varslen minskar. Man ser att länsarbetsnämnderna har reviderat sina prognoser; även om de säger att arbetslösheten fortfarande är hög, har många länsarbetsnämnder ändå sagt: Den blir inte så hög som vi tidigare trodde. Den politik som vi fört sedan vi kom i regeringsställning har alltså inneburit att vi har kunnat bromsa upp den utveckling som var på väg mot en mycket oroande situation på arbetsmarknaden. Vi har inte löst problemen än. Det kommer att ta lång tid; arbetslösheten är hög. Men den borgerliga politiken bäddade för att den skulle ha blivit ännu högre. Nu är min taletid slut igen. Men jag hade egentligen — med instämmande — tänkt citera ett stycke ur centerns motion. Det får jag nu avstå från, men den tanke jag hade kan jag i alla fall redogöra för.
Herr talman! Jag har försökt att ganska noggrant hålla mig inom de gränser som är uppstakade i interpellationen och svaret på den. Det är klart att vi kan ha en allmänpolitisk debatt här varje dag — det är ju trevligt — men jag tror inte att vi har tid till det. I varje fall anser nog de som kommer efter oss på föredragningslistan — och möjligen också talmannen — att vi inte har det. Annars skulle jag starta en debatt om energipolitiken, om regionalpolitiken, om den ekonomiska politiken och om kompletteringspropositionen. Låt mig bara slå fast att andelen förvärvsarbetande av befolkningen i åldern 16-64 år ökade under perioden 1975-1980, att regionalpolitiken inte innebär enbart en fördelning av regionalpolitikens resurser utan mycket annat också — som alla vet som känner till detta med skatteutjämning, företagsstöd, arbetsmarknadspolitikens resurser etc. Detta vill jag ha sagt som en kommentar till SIFU-debatten. Sedan tycker jag att det finns en huvudfråga som ryms inom interpellationen men som egentligen inte besvaras i interpellationssvaret. Det är den fråga som tydligen är föremål för ständig diskussion i regeringskansliet — möjligen också från olika utgångspunkter; i varje fall får jag det starka intrycket när jag läser vissa intervjuer att det inte finns någon samstämmighet på den här punkten. Eftersom jag inte kan få svar beträffande resursfrågorna, uthålligheten när det gäller att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förstår jag att det inte går att säga mer än vad arbetsmarknadsministern har sagt i interpellationssvaret till Thorbjörn Fälldin, nämligen att man tänker återkomma med kraftfulla insatser också under det kommande budgetåret. Men i övrigt gör man inga preciseringar och för ingen principiell debatt kring resursfrågorna. Jag tycker det var synd att vi inte kunde få större klarhet på den punkten. Sedan tycker jag att det är bra att arbetsmarknadsministern så klart understryker värdet av ungdomsplatserna. Men det är mycket svårt att förstå — det är i varje fall min erfarenhet — att det går en principiell gräns mellan en 17-åring och en 18-åring. Och det är mycket svårt att inse varför arbetsmarknadens parters ansvar upphör just vid den gränsen. Det gör det inte. Detta är en gemensam fråga för oss politiker och parterna på arbetsmarknaden. Jag hoppas att Anna-Greta Leijon ännu kraftfullare understryker detta ansvar inför de parter det gäller och de förhandlingar som nu pågår. Det är ju så, att en del av anledningen till att det har gått bättre för 16-17-åringarna är att vi när det gäller dem har varit mer förutsättningslösa i valet av metoder. Den offentliga sektorn skulle ha betydligt större möjligheter att göra en insats om man kunde vidga åldersgränserna en del. Herr talman! Det går som sagt att diskutera det mesta i det här sammanhanget. Jag har noterat att arbetsmarknadsministern egentligen inte har bemött mig på någon punkt där jag har tagit upp hennes svar i sak. Och så länge inte motsatsen sägs, tar jag det som ett instämmande.
Herr talman! För att kort visa att jag faktiskt också är utrustad med öron och lyssnar vill jag säga till arbetsmarknadsministern att även jag noterade denna passus i interpellationssvaret. Mot strävan att varaktigt hålla kostnadsläget för svensk industri i schack verkar — noterade jag — en lång rad skattehöjningar, som naturligtvis i slutändan drabbar produktionen.

Jag hade en frågedebatt med arbetsmarknadsministern bara för några dagar sedan, då vi diskuterade arbetsgivaravgifterna. Från moderata samlingspartiets sida hade vi med rätt stor glädje konstaterat att det faktiskt då höll på att inträffa vad vi betraktade som en omsvängning i regeringens syn på arbetsgivaravgifternas och skatternas inverkan på utvecklingen på arbetsmarknaden. Därför är det klart att jag i dag, då vi vet att det i alla fall blir en ytterligare arbetsgivaravgiftshöjning, är intresserad av att höra arbetsmarknadsministerns synpunkter på detta. Vi tar väl inte så alldeles allvarligt på den nu valda strategin att ge mittenpartierna skulden för att arbetsgivaravgiftshöjningen nu blir av. Det hade naturligtvis funnits andra alternativ för att undvika detta. Moderata samlingspartiet har de facto, Anna-Greta Leijon, ett alternativ som via besparingar innebär inte bara oförändrade arbetsgivaravgifter utan också sänkta arbetsgivaravgifter. Det betraktar vi som ett ganska konstruktivt sätt att försöka uppnå det mål som arbetsmarknadsministern anger i sitt interpellationssvar.
Herr talman! Får jag bara framhålla, apropå det som Olof Johansson sade, att preciseringarna när det gäller de arbetsmarknadspolitiska utgifterna för nästa budgetår ju har getts i budgetpropositionen, som redan är behandlad av riksdagen, och i den kompletteringsproposition som skall diskuteras här senare under veckan. Att redovisa några ytterligare preciseringar av de beloppen ansåg jag inte vara nödvändigt i den här debatten.
Herr talman! Skall man tolka det så, att de kraftfulla insatser som nämns i interpellationssvaret är de förslag som redan har framlagts och ingenting annat och att detta enligt regeringens bedömning är vad som är möjligt att satsa på traditionell arbetsmarknadspolitik under det kommande budgetåret?
Herr talman! Som Olof Johansson vet är behandlingsordningen den, att man framlägger en budgetproposition, och om man sedan när man studerar utvecklingen närmare finner att det finns skäl att göra kompletteringar, så gör man det i kompletteringspropositionen. Så har vi gjort. Om utvecklingen skulle visa att det behövs andra insatser senare, är det naturligtvis möjligt för regeringen att återkomma. I dagens läge gäller självfallet de bedömningar vi har gjort i kompletteringspropositionen, som ju ännu inte är behandlad av riksdagen. Tyvärr kan vi konstatera att det finns partier här i kammaren som inte velat följa oss när det gäller de ytterligare kraftfulla insatser på arbetsmarknadspolitikens område som vi nu föreslår i kompletteringspropositionen. Dessutom har vi så att säga i andra poster pengar som redan är beviljade av regeringen. Där har också ytterligare 1 miljard kronor redan anvisats i form av framför allt tidigareläggningar av statliga investeringar.
Herr talman! Jag noterar bara att arbetsmarknadsministern har undvikit att diskutera de åtgärder som är nödvändiga vid sidan av den traditionella arbetsmarknadspolitiken. Från sysselsättningssynpunkt är det viktigt att vi inte begränsar oss till de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, men den debatten får vi väl föra i anslutning till den avslutande ekonomiska debatten med anledning av kompletteringspropositionen.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat sjukvårdsministern om hon vidtagit eller planerar vidta några åtgärder med anledning av rapporterna från USA och Canada om ett misstänkt samband mellan bildskärmsarbete och graviditetsstörningar. Enligt gällande arbetsfördelning inom regeringen ankommer det på mig att besvara frågan. Rapporterna som Marie-Ann Johansson syftar på är kända för regeringen. De kommer från Dallas och Atlanta i USA och från Toronto och Ottawa i Canada. Jag behöver knappast nämna att de väckt regeringens uppmärksamhet, detta i synnerhet som det är fråga om arbetsuppgifter som volymmässigt kommer att öka och där flertalet sysselsatta är kvinnor. Regeringen har sedan rapporterna blev kända fortlöpande följt händelseutvecklingen dels via arbetarskyddsstyrelsen, dels via beskickningarna i Washington och Ottawa. TUSA och Canada har man inte kunnat finna något säkert samband mellan bildskärmsarbete och graviditetsstörningar. Man har emellertid satt i gång noggranna undersökningar för att finna ett eventuellt sådant samband. Dessa undersökningar kommer att studeras i Sverige så fort som resultat föreligger. I Sverige har terminalarbete varit föremål för ett antal undersökningar men då framför allt med inriktning på de ergonomiska faktorerna. Vi har förskonats från händelser som kan tolkas som indikationer på ett samband mellan bildskärmsarbete och graviditetsstörningar. Efter rapporterna har man på bl.a. arbetarskyddsstyrelsen utan resultat sökt finna ett rimligt samband. Vi avvaktar därför de utländska undersökningarna med största uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Som jag nämnde i den har det framkommit i rapporter från Canada att man har upptäckt ett onormalt stort antal graviditetsstörningar i samband med bildskärmsarbete. I Canada tillsatte man en snabbutredning, som konstaterade att bildskärmarna förmodligen var ofarliga. Men man ansåg inte att det räckte för att stilla den oro som naturligt nog hade uppkommit hos många kvinnor. Man ämnar fortsätta forska och exempelvis studera riskerna med de låga stråldoser som bildskärmarna avger och som hittills har ansetts såsom ofarliga. Under tiden har man beslutat att gravida kvinnor skall ha rätt att få bildskärmsfritt arbete med bibehållen lön och andra gällande villkor. Det framgår av svaret att regeringen ser allvarligt på frågan, vilket är bra. Men jag tycker ändå att regeringen intar en alltför passiv hållning. Jag tycker inte att det räcker med att invänta utländska forskningsresultat. Också i Sverige måste forskningen intensifieras. Man måste studera sambanden I svaret nämner Anna-Greta Leijon att man har gjort sådana undersökningar bl.a. på arbetarskyddsstyrelsen. Det framgår dock inte hur djupgående dessa har varit. Jag blev också litet förvånad, eftersom det verkar på svaret som om dessa undersökningar är avslutade. Det har visserligen gått en tid sedan jag först läste om rapporterna från Canada, och förmodligen upptäcktes de ännu tidigare hos arbetarskyddsstyrelsen. Men ändå måste sådana här undersökningar ta viss tid. Frågan är om det ens är möjligt att få fram några helt säkra resultat med tillgänglig statistik. Först på senare år har arbetet med bildskärmar ökat mycket snabbt här i Sverige. Även om vi inte hittar några statistiska samband, får vi inte invagga oss i säkerhet. Det är därför viktigt att forskningen fortsätter, då även forskning om bildskärmar såsom arbetsplats och den arbetsmiljö som kan uppstå. Jag vet att sådan forskning pågår men menar att även de nya aspekterna måste tas med. Allra viktigast är kanske att arbeta för att få fram en bildskärm, som inte ens i små doser innehåller någon högspänning. Den låga strålningen anses ofarlig, om man jämför den exempelvis med strålning från rymden. Men man frågar sig vad som händer när alla dessa ofarliga strålningar läggs på varandra. Vilken risk löper en kvinna som arbetar i ett rum med kanske fyra fem bildskärmar? Jag hade hoppats att svaret skulle innehålla mer om att svensk forskning pågår, inte bara att man följer den utländska forskningen. Delar Anna-Greta Leijon min uppfattning att det är viktigt också med svensk forskning? Sådana krav ställs nu från de fackliga organisationerna.
Herr talman! Vi tycker att detta är en oerhört viktig fråga, som vi måste följa mycket noga. Men om vi nu skulle sätta i gång en egen svensk forskning på detta område, vet vi att vi inte skulle få snabbare resultat än vi kan få fram genom att ha en mycket noggrann bevakning av vad som sker i USA och Canada. När det gäller detta område tvekar man inte om att delge andra länder sina kunskaper. Arbetarskyddsstyrelsen har inte lagt dessa frågor åt sidan. Tvärtom förekommer här ett samarbete mellan arbetarskyddsstyrelsen och strålskyddsinspektionen. Man har utvecklingen under fortlöpande bevakning. Det är alltså inget arbete som är avslutat i den mening som Marie-Ann Johansson befarade. Sverige är ett litet land. I vissa sammanhang är det viktigt att söka andra kontakter när det gäller forskningsarbete. Som jag sade och som Marie-Ann Johansson känner till har vi forskat ganska mycket om olika saker beträffande terminalarbete. Vi tror och vet att vi på det nordiska planet kan nå ett gott resultat genom samarbete. Just frågan om terminalarbetet såsom forskningsobjekt har vi därför tagit upp i det nordiska handlingsprogrammet för arbetsmiljöfrågor och sagt att det är ett lämpligt område för nordiskt samarbete. När det gäller att bevaka den akuta situationen har vi gjort den bedömningen att det snabbaste sättet för oss att få kunskap är att ha god kännedom om och kontinuerligt följa vad som sker i de stora länderna borta i väst. I övrigt krävs en mycket stor vaksamhet från berörda myndigheter.

Herr talman! Det var bra med den precisering som gjordes, att man fortfarande studerar frågorna utifrån sambandseffekten, att man tittar på graviditetsstörningar kontra arbete med bildskärm och alltså inte har avslutat dessa studier. Sedan vill jag absolut instämma i att det är viktigt att vi följer den forskning som pågår i USA och Canada. Men det pågår forskning även här kring terminalarbete och arbetsmiljö. Jag tycker att man också i vår forskning skall föra in den aspekt som jag har tagit upp i min fråga, och jag hoppas att det kommer att bli på det sättet. En sak som jag inte hann med i mitt förra anförande var frågan om man som gravid kvinna skall ha rätt till omplacering, om man arbetar vid bildskärm. I Canada har kvinnorna fått den rätten. TCO kommer att ställa ett sådant krav, vad jag förstår av deras tidning, i en skrift om arbetsmiljö som utkommer i juni. Gravida kvinnor skall ha rätt till omplacering. Den rätten finns redan, men den gäller då framför allt fysiskt tunga arbeten. Jag tycker i och för sig att det finns ett visst fog för det här kravet, men ett problem är ju att man inte fångar upp den tid då en kvinna är gravid men fortfarande inte vet om det. Jag skulle gärna vilja höra Anna-Greta Leijon förklara hur hon ser också på den saken.
Herr talman! Det pågår ett utredningsarbete rörande omplacering av kvinnor i arbetssituationer som kan innebära problem för dem. Det gäller bl.a. hårt arbete och blyexponering. Såvitt jag kan bedöma, borde det vara möjligt för den utredning som arbetar med detta att också ta upp frågorna om omplacering av gravida kvinnor som arbetar vid bildskärmar. Ett arbete om kvinnornas situation vid liknande tillfällen är alltså i gång, och vi har redan infört en del ändringar och bestämmelser som ger rätt till omplacering.
Herr talman! Det sista Anna-Greta Leijon sade var bra, tycker jag. Frågan bör tas upp på något sätt, för jag tror att det i fortsättningen kommer att ställas krav på omplacering, speciellt så länge den situationen kvarstår att det har kommit rapporter och man ännu inte kunnat belägga att bildskärmsarbetet är ofarligt, något som jag verkligen hoppas att man skall kunna belägga, med tanke på den utbredning som den sortens arbete har i Sverige och då särskilt bland kvinnor. Jag vill sluta debatten med att uttala förhoppningen att det också forskas vidare när det gäller själva bildskärmen, så att vi får ofarliga sådana. Då behöver vi inte diskutera det här problemet.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till lagändringar som omöjliggör avsked vid strejker. Frågan har sin bakgrund i ett fall som nyligen prövades av arbetsdomstolen. Jag kan inte gå in på arbetsdomstolens bedömning av detta enskilda fall. Men jag skall ändå referera något till arbetsdomstolens dom, eftersom det där finns en sammanfattning av rådande rättsläge i den fråga som Paul Lestander tar upp. Avskedande eller uppsägning kan inte förekomma vid strejk annat än i rena undantagsfall och aldrig om syftet är att rikta ett angrepp mot strejkrätten som sådan. När strejken är lovlig i den meningen att den inte strider mot ett träffat kollektivavtal eller mot fredsplikten enligt medbestämmandelagen kan, som arbetsdomstolen också betonar i sin dom, strejken i praktiken så gott som aldrig leda till uppsägningar. Detta följer av det skydd för anställningen som anställningsskyddslagen och föreningsrättsbestämmelserna i MBL ger. Det undantagsfall som kan inträffa är att ett företag på grund av strejken lägger ned verksamheten eller gör en inskränkning av driften. Om företaget genom strejken tvingas in i det läget, är i sista hand uppsägningar tillåtna, liksom annars vid nedläggningar eller driftsinskränkningar. Vid olovlig strejk ligger rättsläget till på ett något annat sätt. Men även i de fallen får arbetstagarna bara i rena undantagsfall och som en sista utväg skiljas från anställningen. Avskedande skall vara det absolut yttersta medlet, när alla andra vägar att få en lösning på en avtalsstridig konflikt har prövats och när arbetstagarna ändå vidhåller en klart lagoch avtalsstridig strejk. Den av Paul Lestander väckta frågan är ju inte ny utan har diskuterats flera gånger tidigare i riksdagen. Riksdagens majoritet har då ställt sig bakom de principer som jag nu har redovisat. Nya arbetsrättskommittén har i sitt betänkande, som kom i december förra året, behandlat avskedanden vid olovlig strejk och kommit med vissa synpunkter på hur man kan förstärka medlen att komma till rätta med olovliga stridsåtgärder, utan att avskedande eller ens skadestånd skall behöva komma i fråga. I den beredningsgrupp som inom arbetsmarknadsdepartementet arbetar med de arbetsrättsliga frågorna uppmärksammar man också denna fråga. Något initiativ utöver detta avser jag inte att ta.

Herr talman! Den lagfästa rätten att avskeda strejkande är relativt ny i Sverige. Den har använts bl.a. mot Öjebyarbetarna. Där avskedades flera män som offrade t.o.m. sina jobb, kanske sin framtid, för rätten till lika lön för kvinnor och män — en mycket stor uppoffring och ett utomordentligt exempel på verklig solidaritet: full jämlikhet mellan kvinnor och män. Nu utvidgas tydligen tolkningen. Nu kan nuvarande arbetsrättsregler, eller rättare sagt klasslagstiftning, tydligen också användas mot lagliga strejker. Frågan om strejkrätten är djupare sett frågan om maktfördelningen ute på arbetsplatserna. Kapitalägarna bestämmer produktionens innehåll, investeringar, om kapitalet skall satsas inom landet eller utomlands, om det skall satsas på spekulation eller produktion. Kapitalägarna kan också utestänga de arbetande från sina arbetsplatser genom lockout. Det finns parter på arbetsmarknaden, men det finns inga jämlika parter. Varje åtgärd som inskränker de arbetandes kampmöjligheter på sina arbetsplatser stärker kapitalägarnas övertag. De nuvarande inskränkningarnaistrejkrätten och rätten att visa solidaritet för grupper som inlett kamp för sina rättigheter måste avskaffas. Arbetsmarknadsministern tar inte ställning till förmån för strejkande. I kampen mellan kapital och arbete föredrar arbetsmarknadsministern att referera till nu gällande lagstiftning. Här står frågan: Vem behöver stöd — Arbetsgivareföreningen och de intressen SAF företräder, eller arbetande människor som tvingas gripa till strejkvapnet? Arbetsmarknadsministern har ju förklarat att hon inte ämnar vidta ytterligare åtgärder utöver dem som anges i svaret. Jag tycker svaret är mycket klargörande men mycket negativt. Jag får då till sist, enligt formerna, tacka för svaret. Det utgör ett klarläggande, men inget positivt klarläggande, av arbetsmarknadsministerns syn på klassintressena och på att den ena klassen bör stärkas.
Herr talman! Får jag säga att den bakgrundsbeskrivning som Paul Lestander ger inte är helt riktig. I själva verket var det så att vi i mitten på 1970-talet, genom den lagstiftning som då infördes, fick betydande inskränkningar i det rättsläge som rådde tidigare när det gällde uppsägning och avskedanden i samband med olovliga strejker. Men sedan är det naturligtvis så, att vpk i denna fråga har en annan inställning än vi socialdemokrater — det har demonstrerats i tidigare diskussioner här i kammaren. Vi har gjort den bedömningen att den lagstiftning som finns f. n. är en rimlig avvägning av de principer som måste gälla när man anser att arbetstagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden själva skall göra upp om viktiga frågor. Det innebär också att man måste ta konsekvenserna av sitt handlande i olika avseenden.
Herr talman! Vi har gjort den bedömningen, att även om man får ta konsekvenserna av sitt handlande, borde även socialdemokratin vara ett klassparti, ett parti som företräder den klass som har gett det den makt det nu har. I linje med detta borde socialdemokraterna självfallet helhjärtat ställa upp för att stärka kampmöjligheterna, inte försvaga dem.

Herr talman! Kerstin Nilsson har, mot bakgrund av skolöverstyrelsens planerade besparingsåtgärder vad beträffar nedskärning av undervisningstiden från 40 till 36 timmar per vecka, frågat mig vad jag avser att göra för att trygga den nordiska samverkan på yrkesutbildningens område som bedrivs vid Nordkalottens AMU-center i Övertorneå. Kerstin Nilssons fråga synes bygga på uppfattningen att skolöverstyrelsens besparingsåtgärder vad avser undervisningstiden endast gäller Nordkalottens AMU-center i Övertorneå. Så är emellertid inte fallet. Bakgrunden är att skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen redan våren 1981 fick i uppdrag att se över möjligheterna att under två budgetår spara 100 milj.kr., alternativt 150 milj.kr. under tre budgetår, inom arbetsmarknadsutbildningens område genom att kostnaden per utbildningsplats nedbringades. Sedan myndigheterna inkommit med redogörelse över möjliga effektiviseringar och rationaliseringar av AMU-verksamheten föreslog den dåvarande regeringen i budgetpropositionen 1982 att 50 milj.kr. skulle sparas på anslaget för arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1982/83. Likaledes föreslog regeringen i årets budgetproposition att besparingar skulle vidtas inom AMU-verksamheten under nästa budgetår, så att en besparing om sammanlagt 100 milj.kr. uppnåddes under dessa båda budgetår. Riksdagen har genom godkännande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 1982/83:21 också tagit ställning för en sådan besparing. Skolöverstyrelsen har därefter i skrivelse till regeringen den 17 maj 1983 redogjort för dels redan genomförda besparingsåtgärder, dels planerade åtgärder för nästa budgetår. En av de besparingsåtgärder som därvid redovisas är att minska undervisningstiden för vissa kurser med 5-10 20 fr.o.m. den 1 juli i år. Samtidigt föreslår skolöverstyrelsen att en riktad stödresurs skall införas för de deltagare som har svårigheter att följa undervisningen. Denna skrivelse bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag har dessutom erfarit att skolöverstyrelsen avser att inkomma till regeringskansliet med en kompletterande skrivelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Måndagen den Bakgrunden till min fråga är de allvarliga farhågor som finns för 30 maj 1983 nedläggning av Nordkalottens AMU-center. Detta ligger i en region med en arbetslöshet som är fyra gånger högre än landets och dubbelt så hög som Om verksamheten Norrbottens i genomsnitt, uttryckt i relativa tal. Bakgrunden är vidare den, vid AMU-center att skolöverstyrelsen skär ner undervisningen från 40 till 36, och sedermera till 32, veckotimmar vid våra AMU-centra. Propåerna från SÖ är generella, avser alla AMU-center. Det har jag varit underkunnig om. Nordkalottens AMU-center är emellertid en angelägenhet inte bara för Sverige utan även för de övriga Nordkalottländerna, Finland och Norge. Verksamheten vid Nordkalottens AMU-center bygger på en trelandstraktat från 1974. Dylika överenskommelser länder emellan i allmänhet — och nordiska länder i synnerhet — bör och kan inte ensidigt brytas. Det är ämbetsverk och SÖ bekant. Går Sverige ensidigt in för att bryta överenskommelsen genom att dra ner undervisningen såsom aviserats, då ifrågasätts samarbetet från andra nordiska länder, med allvarliga konsekvenser som följd. Vid centret i Övertorneå finns 300 kursdeltagare, en tredjedel från vartdera landet. Riksyrkesskolan i Hedenäset är på väg att inlemmas som filial. Det rör sig totalt om drygt 400 kursdeltagare och ca 100 anställda. Verksamheten är framgångsrik och därför vitsordad. Vid skolorna bedrivs bl.a. sådan specialutbildning som inte ett land kan driva enskilt. Verksamheten med yrkesutbildning är i sig sysselsättningsskapande i många led och en fin symbol för nordiskt samarbete vid världens fredligaste gräns. Det är också därför som tal och uppgifter om nedläggning väckt sådan oro, ja, bestörtning. Nordkalottens AMU-center anses vara ett av den store nordisten Ragnar Lassinanttis livsverk. Att mindre än ett år efter det att Lassinantti lämnat sitt värv låta ensidigt skolbyråkratiskt nit rasera ett monument över Nordkalottsamarbetet vore en skymf mot nordister och samarbetssträvanden längst uppe i norr. Jag vill avslutningsvis fråga: Har samråd med nordisk samordningsminister ägt rum i detta ärende?
Herr talman! Jag kan vitsorda de positiva omdömen om Nordkalottens AMU-center som Kerstin Nilsson ger. Jag vet att det betyder mycket för det nordiska samarbetet och att det dessutom betyder mycket för sysselsättningen i denna bygd. Jag känner inte till om det har ägt rum något samråd med nordisk samarbetsminister, eftersom denna fråga, som sagt, än så länge bara har behandlats av skolöverstyrelsen. Det är ännu inte klart om SÖ:s planer på neddragningar till 36 resp. 32 timmar genomförs. Som jag nämnde i svaret har vi en skrivelse från skolöverstyrelsen liggande i departementet för behandling. Eftersom jag vet att skolöverstyrelsen 131 ämnar komma in med kompletterande skrivelser, har vi ännu inte tagit ställning till den tidigare ansökan. Vi kommer att göra det så snart skolöverstyrelsen har kommit in med det ytterligare materialet.
Herr talman! Jag vill, eftersom det kanske inte fullt ut framgick av min frågeställning, understryka att det här är fråga om en specialverksamhet, som bygger på speciella överenskommelser mellan de tre nordiska länderna. Jag skall be att få citera vad styrelsen för Nordkalottens AMU-center har skrivit i en skrivelse som har tillställts arbetsmarknadsdepartementet. I skrivelsen, som är undertecknad av Randi Kittelsen, ordförande i styrelsen för Nordkalottens AMU-center och byråchef vid utbildningsdepartementet i Oslo, och som de nordiska länderna ställer sig bakom, sägs: ”Styrelsen menar att intentionerna i trelandstraktatet inte kan uppfyllas och utgör således ett brott mot artikel 5 i traktatet. Norge och Finland erlägger ersättning för utbildningskostnader som för motsvarande utbildning i hemlandet. En nedskärning av undervisningstimmarna, i första hand till 36 vt. sedermera till 32 vt., kan inte ge motsvarande utbildning. Kravet på fagbrev i Norge och yrkesarbetarkompetens i Finland kvarstår genom särskilda prov sedan kursdeltagarna återvänt till resp. land.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om regeringen är villig att sätta i gång stamkvistning som beredskapsarbete. Det är arbetsmarknadsstyrelsen som beslutar om beredskapsarbeten. Styrelsen har under innevarande budgetår tillåtit att stamkvistning utförs som beredskapsarbete av ungdomar i åldern 18-24 år. Enligt vad jag har inhämtat kommer den möjligheten att vara öppen även nästa budgetår.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Leijon för svaret på frågan. Skogen är en av våra viktigaste näringskällor. Den ger sysselsättning, och den ger oss exportinkomster. Den s.k. råvarubristen har varit föremål för stora debatter, och i anledning härav har också skogsvården varit det. Jag skall inte närmare gå in på dessa frågor. Starkare satsningar på skogsvården är en för landet lönande åtgärd och ger Nr 159 dessutom många sysselsättningstillfällen. Genom en bra skogsvård får vi en Måndagen den högre tillväxt och mera råvara och därmed högre sysselsättning inom 30 maj 1983 skogsindustrin. Men det är nödvändigt att se även på virkeskvaliteten. Stamkvistning ären Om stamkvistning välbehövlig åtgärd för att höja virkeskvaliteten. För sådana insatser kan inte — som beredskapsarskogsägaren påräkna ett resultat förrän 60-70 år framåt i tiden. Det är bete omöjligt att tänka sig att skogsägaren ensam skall stå för dessa kostnader, som ger resultat först efter så lång tid. Man kan räkna med att totalkostnaden för stamkvistning uppgår till 5-7 kr. per träd. Sysselsättning genom stamkvistning skulle som beredskapsarbete kunna sysselsätta ca 2 500 man och vara en av de bästa formerna för användning av AMS-pengar. Nu säger arbetsmarknadsministern att AMS har tillåtit att stamkvistning utförs som beredskapsarbete av ungdomar i åldern 18-24 år, och det är tacknämligt. Denna möjlighet skall vara öppen även nästa år. Det är bra att detta har kommit i gång. Men detta bör enligt min uppfattning gälla även äldre arbetskraft. Det finns många äldre som är arbetslösa, som behöver ha sysselsättning och passar för jobbet.

Herr talman! I april i år fanns det närmare 6 000 personer i skogsvårdande beredskapsarbete. Drygt 5 000 av dem var arbetslösa som anvisats arbete. Huvuddelen av dessa sysselsätts i skogsvårdsstyrelsens regi. Det är en liten del av dem som sysslar med stamkvistning — under vintermånaderna är det inte mer än mellan 150 och 200 personer. Skogsvårdande arbete som beredskapsarbete kan utföras i skogsvårdsstyrelsens regi och i domänverkets regi. De mindre enskilda skogsägarna kan med skogsvårdsstyrelsen som huvudman få skogsvårdande arbete utfört som beredskapsarbete. De större skogsbolagen, som har att sköta skogsvården på den egna skogen, bör anställa folk för dessa arbetsuppgifter. Men även de stora bolagen kan få stamkvistning som beredskapsarbete i vissa situationer. Det finns från AMS sida en återhållsamhet med att gå in med beredskapsarbete i gallringar, då man anser att sådana skall utföras av den ordinarie personalen. Skogsbolagen får med andra ord se till att de har egen personal för detta ändamål. Jag är inte beredd att frångå AMS bedömningar i detta avseende, och enligt de bestämmelser som gäller i fråga om arbetsfördelningen mellan myndigheter och regeringen skall jag inte heller göra det.
Herr talman! Det är kanske inte så många som kommit in i det här jobbet ännu, eftersom man inte i nämnvärd grad intresserat sig för det. Men med hänsyn till den utveckling vi har när det gäller skogsvård och annat kommer den här frågan att bli alltmer aktuell. Som arbetsmarknadsministern vet har man dragit in klenvirkesstödet ett år tidigare. Det gör att det blir fler som blir utan jobb. Därför skulle det vara Önskvärt att man fick denna utvidgning. Jag tolkar inte arbetsmarknadsministern på det sättet att det är omöjligt. Men det är andra som beslutar, och arbetsmarknadsministern vill inte gå händelserna i förväg. Men jag tror att det är riktigt att man från arbetsmarknadsdeparteméntets sida, när denna fråga eventuellt kan bli aktuell, förordar ett sådant system. Det är nämligen ett nödvändigt arbete som ger pengar och exportintäkter längre fram. Det kan också ge många människor sysselsättning. Det blir heller inte dyrare.

Herr talman! Göte Jonsson har tagit en facklig blockad mot ett bygge i Jönköpings kommun till utgångspunkt för att fråga mig om jag anser att det är rimligt att löntagare inte själva skall få bestämma sin fackliga tillhörighet utan att bli utsatta för repressalier från fackligt håll och om jag vill medverka till att förhindra sådana repressalier. Han har vidare frågat mig om jag vill medverka till att blockad inte skall kunna utfärdas mot ett bygge därför att en delentreprenör inte har tecknat kollektivavtal med ett LO-förbund. Jag vill ta upp den sista av dessa frågor först. Som Göte Jonsson har formulerat frågan är den svår att förstå. Det är ju just när en arbetsgivare inte förhandlingsvägen kan förmås att träffa kollektivavtal som en arbetstagarorganisation enligt vårt hävdvunna arbetsrättsliga regelsystem har rätt att genom fackliga stridsåtgärder sätta kraft bakom sitt krav på ett sådant avtal. Göte Jonsson menar något annat. Mot bakgrund inte minst av tidigare debatter här i riksdagen finns det skäl att tro att han vill få till stånd ett förbud för arbetstagarorganisationer att blockera arbetsplatser där de inte kan visa att de redan har medlemmar. Till detta vill jag svara två saker. För det första: Det har i åtskilliga tiotals år varit en av de viktigaste grundsatserna i vår arbetsrätt att lagstiftaren inte skall gripa in och bestämma i vilka fall och i vilka syften parterna på arbetsmarknaden skall få tillgripa konfliktåtgärder. Den fackliga stridsrätten utövas av parterna själva under frihet förenad med ansvar gentemot samhället, motparten och tredje man. Den ordningen skall man inte frångå utan synnerligen starka skäl. För det andra: Det är ingalunda givet att det alltid vore rimligt att kräva att en arbetstagarorganisation skall visa sig ha medlemmar hos ett företag för att få begära kollektivavtal och få understödja kravet med fackliga stridsåtgärder. Just på byggarbetsmarknaden vet vi vilka problem det för med sig att många små och tillfälliga företag arbetar utan kollektivavtal och utan att respektera gällande regler i övrigt. Om en arbetstagarorganisation måste namnge sina medlemmar på en arbetsplats för att få begära kollektivavtal och vidta stridsåtgärder kan-f. ö., som nya arbetsrättskommittén har påpekat i sitt nyligen avgivna betänkande, i svåra lägen medlemmarnas föreningsrätt råka i fara. Detta är ytterligare skäl för att tänka sig mycket noga för, innan man överväger en sådan regel som Göte Jonsson syftar på. Med detta har jag inte avsett att beröra det enskilda fall som Göte Jonsson har nämnt. Det är jag, som Göte Jonsson väl vet, förhindrad att göra. Mot den bakgrunden saknar jag också anledning att närmare gå in på vad Göte Jonsson i övrigt har frågat. Att den enskilde löntagaren skall ha rätt att själv bestämma om sin fackliga tillhörighet är givet. Men man saknar enligt min mening rätt mycket av förståelse för och kunskap om facklig verksamhet, om man sätter likhetstecken mellan en facklig blockad i syfte att förmå till kollektivavtal och repressalier mot enskilda anställda för att de är oorganiserade eller tillhör en annan facklig organisation.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. I det här fallet gäller det ett företag som inte är diskutabelt sett ur arbetsmarknadsministerns synpunkt. Det är inte fråga om ett litet företag som driver en tvivelaktig tillfällig verksamhet, utan det gäller ett företag som har ett mycket gott anseende i trakten, liksom de åtta som jobbar där. De är skickliga yrkesmän. Företaget har varit blockerat sedan den 22 februari 1980. I april månad gick de anställda in i SAC, och företaget har tecknat kollektivavtal med den organisationen. Jag kan inte tolka arbetsmarknadsministerns svar på annat sätt än att hon anser — som har sagts — att enskilda löntagare skall ha rätt att själva bestämma om sin fackliga tillhörighet. På den punkten ser jag svaret som positivt, och jag vill fråga om arbetsmarknadsministern anser att SAC är en sådan organisation som man själv kan ha rätt att bestämma om man vill tillhöra i stället för ett LO-förbund. Sedan vill jag också ställa frågan: Hur långt anser arbetsmarknadsministern att man från fackligt håll skall kunna gå när det gäller repressalier, utan att man från samhällets sida skall garantera någon form av rättsskydd? Arbetsmarknadsministern säger att det är ganska självklart att de olika fackliga stridsåtgärderna skall få tillämpas. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning vad gäller att vi måste ha arbetsmarknadspolitiska stridsåtgärder. Men frågan gäller vad som skall vara basen för dessa stridsåtgärder. Om anställda löntagare i ett företag inte vill tillhöra en viss facklig organisation, är det verkligen en rimlig orsak för den fackliga organisationen att utverka blockad? Det är det jag menar är en orimlig orsak. Löntagare måste ändå har samma rätt att tillhöra en organisation som att stå utanför. Det är utifrån den principen som jag här ställt frågan. Vi i den här kammaren och arbetsmarknadsministern hyser en stor ambition när det gäller att skapa sysselsättning för människorna. Sysselsättningen är den viktigaste sociala frågan har det sagts ifrån vårt partis sida och från socialdemokraternas sida. Jag vill nu fråga arbetsmarknadsministern: Anser arbetsmarknadsministern att det är rimligt att fackliga organisationer inom ramen för den ambitionen skall bidra till att skötsamma löntagare som är sysselsatta i ett företag, bara för att de inte vill tillhöra en viss facklig organisation, skall mista sitt jobb och hamna i den ekonomiskt svåra situation som det innebär?
Herr talman! Göte Jonsson vet lika väl som jag att vi inte kan diskutera det enskilda fallet. Självklart skall man ha rätt att tillhöra även en organisation som SAC. Självklart skall också de fackliga organisationerna ha rätt till sina stridsåtgärder. Det säger Göte Jonsson att han håller med om. Jag kan ändå inte låta bli att tycka att han i sitt resonemang inte skiljer på när en åtgärd är en repressalie och när den är en stridsåtgärd. Som jag sagt i svaret, kan man inte betrakta alla stridsåtgärder som repressalier mot den enskilde. I det här aktuella fallet har frågan om blockad, vilket jag tror att Göte Jonsson själv nämnde, inte uppstått i och med att enskilda personer har gått in i ett syndikalistiskt förbund. Jag vill säga som jag gjorde i den tidigare debatten med Paul Lestander. Jag tycker att de regler som vi har för detta på den svenska arbetsmarknaden är väl avvägda. De ger de fackliga organisationerna och arbetsgivarnas representanter friheter och rättigheter — men också skyldigheter. Jag tror att vi skall värna om det ansvar som organisationerna har. Vi skall också värna om deras rättigheter. Inskränkningar i strejkrätten och valet av stridsåtgärder kan få stora konsekvenser. Skall man göra sådana måste det finnas mycket starka skäl härför. Jag tycker inte att det i detta sammanhang har framförts några sådana.
Herr talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att det krävs starka skäl för att inskränka de rättigheter som de olika organisationerna har. Men då måste jag fråga: Är det inte ett tillräckligt starkt skäl att man beroende på att man inte vill tillhöra en viss organisation riskerar att förlora jobbet? Det är ju det frågan gäller — att fackliga organisationer i kraft av sin styrka går ut och blockerar företag därför att de anställda inte vill tillhöra den fackliga organisationen. Anna-Greta Leijon! Jag agerar inte utifrån brist på kunskap om facklig verksamhet. Jag har själv varit fackligt engagerad, jag tillhör själv facklig organisation, jag har varit ordförande i en facklig organisation i flera år. Jag tycker att det är en skam för den fackliga verksamheten, om man skall bedriva verksamhet på de grunderna att man skall tvinga enskilda människor att tillhöra organisationen. För mig är facklig verksamhet en förtroendefråga. Det skall vara så att de enskilda medlemmarna har förtroende för sin fackliga organisation och självmant går in i den. Det är det som måste vara det bärande. Jag måste än en gång fråga arbetsmarknadsministern: Hur långt kan en facklig organisation gå, innan arbetsmarknadsministern anser att det finns skäl att ingripa? Är det tillräckligt att man tillhör annan facklig organisation för att de skall låta bli den här formen av repressalier? När det gäller delentreprenad vill jag säga följande. I det här fallet är det ju byggherren som blir utsatt för blockad, eftersom de andra delentreprenörerna har tecknat avtal. Ändå drabbas de av samma blockad. Då kan man verkligen ställa sig frågan: Hur långt skall det gå innan arbetsmarknadsministern är beredd att ingripa? Detta gäller inte i första hand frågan om strejkrätt för fackliga organisationer eller blockader — det gäller den enskildes rätt att själv bestämma vilken organisation han eller hon vill tillhöra.
Herr talman! Såvitt mig är bekant har man från det LO-förbund som är inblandat i detta fall begärt att få teckna kollektivavtal på samma villkor som gäller för övriga arbetsplatser i branschen. Man har inte på något sätt ställt de krav som Göte Jonsson antyder i detta fall. Det finns inga krav om organisationsklausul, såvitt jag har mig bekant i detta fall. Det finns således inte de starka skäl att ingripa som jag talade om förut.
Herr talman! Orsaken till att företaget inte tecknat kollektivavtal med LO-förbundet är helt enkelt att ingen av de anställda är beredd att gå in som medlem i detta förbund. När vederbörande representant för LO-förbundet kommit till arbetsgivaren har denne sagt: Gå och tala med de anställda, och om det är så att de går med som medlemmar i er organisation, då är jag beredd att teckna kollektivavtal. Från fackligt håll har man då sagt: Vi vill inte tala med de anställda, utan vi vill tala med dig som arbetsgivare och få ett kollektivavtal tecknat. Det är då jag menar att man går för långt. Frågan måste väl ändå gälla tryggheten för de anställda, deras anslutning till organisationen. Om de anställda inte vill tillhöra denna organisation utan har föredragit att tillhöra en annan — jag lägger ingen värdering i vilken organisation det är fråga om, utan jag talar bara om den enskildes rätt att själv bestämma om sin organisationstillhörighet — så är det väl märkligt att företrädare för LO-förbundet ändå kräver att arbetsgivaren skall teckna kollektivavtal.
Herr talman! Inte heller jag lägger någon värdering i vilka organisationer det gäller. Jag konstaterar bara att det inte finns något krav på att de anställda i det här fallet skall gå med i en viss organisation.
Herr talman! Det låter sig sägas av arbetsmarknadsministern att det inte finns något krav på att de anställda skall gå med i organisationen. Men från fackligt håll har man ändå möjligheten att genom påtryckning tvångsvägen kräva kollektivavtal med just denna organisation, och då hänger friheten mycket löst för enskilda löntagare och för företag. Det måste ändå vara så i ett rättssamhälle, Anna-Greta Leijon, att lika väl som man skall ha laglig rätt att tillhöra vilken organisation man vill skall man ha rätt att stå utanför en organisation, utan att för den skull förlora sitt jobb och sina utkomstmöjligheter. Detta är för mig en självklarhet. Jag vill än en gång understryka att det för mig är viktigt att fackliga organisationer fungerar på grund av förtroende, och inte på grund av tvång.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. De här frågorna ställde jag till socialministern i den familjepolitiska debatten, men den deltog inte socialministern i. Därför ställde jag frågorna till Ingvar Carlsson, och Ingvar Carlsson har överlämnat dem till socialministern, och nu har jag fått svaret. När jag läste Ingvar Carlssons tal tyckte jag det lät mycket vackert, och jag tänkte att där måste väl också finnas någonting som berör familjepolitiken. Ingvar Carlsson sade ju bl.a.: Ibland, ja ofta, har vi misslyckats med att ge en bild av vad vi menar med frihet. Låt oss därför slå fast, en gång för alla, att när vi talar om frihet menar vi också individuell frihet, frihet att pröva och söka, frihet att förkovra sig, frihet att finna den egna lyckan. Men när jag får det här svaret av socialministern måste jag säga att det inte på något sätt når upp till de stolta paroller som Ingvar Carlsson har presenterat. Det finns inte mycket av substans i det svar jag har fått. När det gäller den första frågan tycker jag inte att jag har fått något svar alls. Frågan om samhällets stöd till barnfamiljerna, menar vi i centern, är en verklig frihetsoch valfrihetsfråga. I svaret säger socialministern: ”I vårt arbete för att utveckla människornas frihet kommer inte minst barnens situation i samhället i centrum.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 Men då blir frågan: Är det en ensidig utbyggnad av samhällets barnomsorg som socialministern förespråkar? Eller vill socialministern också erkänna föräldrarnas omsorg om de egna barnen i det egna hemmet som en väl fungerande barnomsorg? Socialministern talar också om lösningar ”från en bred utgångspunkt”. Det är just det vi strävar efter ifrån centerns sida. Vi vill ha en mångfald i familjepolitiken —inte en ensidig satsning på en omsorgsform framför andra — och därför vill vi att samhället skall stödja även dem som vill ta ökat vårdansvar för sina barn: Centern vill ha valfrihet inom familjepolitiken, men valfrihet har vi först om barnfamiljerna har alternativ att välja mellan när det gäller omsorg. Och då är vårdnadsersättningen en del av en heltäckande familjepolitik. Som svar på frågan, om socialdemokraterna är beredda att ge kommunerna ökad frihet att utforma barnomsorgen efter lokala behov och önskemål, aviserar socialministern en proposition som skall innehålla förslag till ett nytt statsbidrag för barnomsorgen. Det skall bl.a. öka kommunernas frihet och öka effektiviteten. Precis så var riksdagens beslut 1981 utformat! — ett beslut som den socialdemokratiska regeringen upphävde hösten 1982. Därför tycker jag det är bra att socialdemokraterna kommer till insikt, men ur barnfamiljernas och kommunernas synpunkt hade det varit till fördel om riksdagens beslut från 1981 hade kunnat träda i kraft som var beslutat.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 Vi har många undersökningar som visar att det finns ett ytterligare behov som inte är tillgodosett för väldigt många barn, och det är det rent emotionella. Det är också en mycket viktig del i den framtida familjepolitiken. När det gäller vårdnadsersättningen erinrar socialministern om några basfakta. Han säger att det blir dyrt för staten. Varför blir det det? Hela barnomsorgen kostar ju pengar. Sedan säger socialministern att det inte innebär någon valfrihet för människorna att välja — utom i en privilegierad grupp samboende familjer, där mannen har hög inkomst. Då måste jag fråga: Vad menar socialministern? Jag tycker faktiskt att det här påståendet är en skymf mot alla de föräldrar som själva svarar för barnomsorgen i hemmet. Det är ju inte låginkomsttagarna som till största delen använder samhällets barnomsorg. Mellan 50 och 70 96 av småbarnsfamiljerna har inte tillgång till samhällets barnomsorg. Hur många människor är det inte ute i glesbygderna — där arbete för bägge föräldrarna saknas och där familjerna tvingas leva på en enda inkomst — som svarar för barnomsorgen själva? De är inte höginkomsttagare. Men detta förstår inte socialministern, om jag skall tolka svaret som det är skrivet. Däremot är ju dessa människor privilegierade på det sättet att föräldrarna har glädjen att umgås med sina barn och barnen med sina föräldrar — men de är inte ekonomiskt privilegierade eftersom de har den sämsta ekonomiska situationen. Ändå betalar dessa människor — som i dag inte har del av samhällets barnomsorg — 2,2 Zo av sin inkomst i barnomsorgsavgift. Beträffande att människor inte skulle kunna använda sig av en vårdnadsersättning: Vi har i en motion till årets riksmöte föreslagit en ersättning med 40 kr. per dag. Det är inte ett slutmål, men vi ansåg att det var viktigt att få in den här principen, liksom vi fick det år 1980 beträffande de tre månaderna. Sedan glömmer socialdemokraterna och socialministern en viktig sak: Vi har genomfört rätten till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Med ett vårdnadsbidrag på 40 kr. per dag får den som minskar sin arbetstid med 25 Ye, alltså från åtta till sex timmar — det gäller i första hand ensamstående föräldrar — en kompensation för detta inkomstbortfall upp till en inkomstnivå på ungefär 59 000 kr. Detta innebär alltså att man ger lagen om rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar ett reellt innehåll — men det har socialdemokraterna inte velat göra.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 Vård av små barn i hemmet skall alltså betraktas som arbete, och ersättningen för detta arbete skall enligt vår uppfattning liksom andra inkomster vara beskattningsbar och ATP-grundande. Barnbidrag och flerbarnsstöd är i motsats till vårdnadsersättningen ett konsumtionsstöd, som så långt möjligt skall utjämna skillnaden mellan familjer med barn och familjer utan barn. Barnbidraget är enligt centerns uppfattning stommen i samhällets stöd till alla barnfamiljer. ar”, säger Sten Andersson. Det är riktigt. ”När vi återfick regeringsmakten i höstas var en av våra första åtgärder att höja barnbidragen och fördubbla flerbarnstilläggen.” Det gjordes också. Socialdemokraterna är förespråkare inte endast för barnbidraget utan också för flerbarnsstödet. Men barnbidraget infördes en gång på 1940-talet efter förslag och krav från centern. Flerbarnsstödet infördes efter förslag av en centerpartistisk socialminister under motstånd från socialdemokraterna. Det är bra att socialdemokraterna nu har kommit underfund med att bra förslag från centern även är bra ur socialdemokraternas synpunkt. Det tycker jag socialministern skall dra lärdom av och tänka på i diskussionen om vårdnadsersättning. När det gäller barnbidragets storlek vill jag framhålla att under perioden 1976-1982 ökade barnbidraget från 1 800 till 3 000 kr. Dessutom infördes under denna period flerbarnsstödet. Bostadsbidragen har under perioden 1976-1982 successivt förbättrats och även omfördelats för att bättre tillgodose familjernas behov. Herr talman! Socialministern säger sig vara ”plågsamt medveten om att barnfamiljerna har en mycket svår ekonomisk situation”. Det är ett steg i rätt riktning.

Vi avvaktar detta med intresse.

Herr talman! Det vore självfallet frestande att ge sig in på alla avsnitten i det svar som socialministern har lämnat. Men det är ju många fler som vill ha svar på sina frågor här i kväll, och därför skall jag försöka begränsa mig till det som jag har frågat om. Bara inledningsvis ett par kommentarer: Jag vill instämma i vad Rune Gustavsson här har sagt om de olika åtgärder som har vidtagits på familjepolitikens område och i fråga om vilka vi från centerns sida har varit pådrivande. Jag vill gärna understryka den fråga som Rune Gustavsson ställde när det gäller socialdemokraternas alternativ för att ge ensamstående och människor med låga inkomster möjlighet att utnyttja sextimmarsdagen. Mig veterligt har socialdemokraterna inte presenterat något alternativ till vår vårdnadsersättning i det avseendet. Det är oerhört viktigt att småbarn får vara tillsammans med sina föräldrar. Det går inte att döma ut vår vårdnadsersättning, som socialministern gjorde nyss, utan att tänka sig för och sätta den i relation till andra förslag, t.ex. rätt till förkortad arbetstid, som ju är mycket viktigt för småbarnsföräldrarna. När det gäller den fråga som jag hade ställt ber jag att få tacka för svaret. Utgångspunkten för frågan var ett uttalande som civilministern gjorde om att nu skulle det minsann bli förenklade regler beträffande barnomsorgen. Det skulle bli enklare att bygga ut barnstugor. Ett förslag skulle nog komma under den här valperioden. Det verkade nästan som om civilministern icke var underkunnig om vad som hade passerat här i riksdagen tidigare. Nu svarar alltså socialministern på den här frågan, och han säger att i en kommande proposition skall kommunerna föreslås få ökad frihet att organisera och rationalisera barnomsorgen i alla dess olika former. Detta besked är faktiskt föga upplysande. Det är ungefär samma sak som civilministern sade i Dagens eko. Jag hoppas att jag skall kunna få kompletterande besked här i kväll. Barnomsorgen är en mycket betydelsefull del av en heltäckande familjepolitik. Men det är också viktigt att det inom barnomsorgen ges valmöjligheter, så att varje familj kan finna den form som passar den familjen bäst. Det förutsätter att samhällets stöd till de olika omsorgsformerna fördelas rättvist. Likaså bör en förutsättning vara att kommunerna får goda möjligheter att organisera barnomsorgen efter lokala förutsättningar och behov och utan detaljstyrning, som både fördyrar och försvårar verksamheten. Den 25 november 1981 fattade riksdagen, som jag också framhöll i min fråga, beslut om att införa ett förenklat system för statsbidrag till barnomsorgen. Systemet gick ut på att ett 40-procentigt bidrag till alla omsorgsformer, inkl. öppen förskola och deltidsförskola, skulle införas. Socialdemokraterna reserverade sig, men de reserverade sig till förmån för ett procentbidrag där deltidsförskolan var undantagen. Bidragsbeloppet skulle enligt socialdemokraterna svara mot personalkostnaderna. Man medgav dock att kommunerna skulle förlora sammanlagt 200-300 milj.kr. 100 milj.kr. skulle gå till särskilda insatser. — Det här står att läsa i riksdagens protokoll. Till stor olycka för planeringen i kommunerna och tvärtemot de deklarationer som nu framförs om decentralisering och lokal frihet fattade den nya socialdemokratiska regeringen beslut om en återgång till den gamla detaljregleringen — detta trots att man redan hade röstat för ett eget schabloniserat förslag, framfört i riksdagen. Med de nuvarande reglerna fördelas bidragen till kommunerna mycket orättvist. Det gynnar storstadsområdena och har gjort så under lång tid. Det gynnar också de områden i övrigt där man haft en god tillgång till sysselsättning — detta trots att var och en som har en inkomst är med och betalar barnomsorgsavgift, som Rune Gustavsson nyss framhöll. Ute i glesbygden, där man endast har tillgång till deltidsförskola, är man med och betalar barnomsorgsavgift, men socialdemokraterna anser tydligen inte att barnen där är värda det stöd som ett statsbidrag till deltidsförskolan innebär. Man ställer alltså vissa barn utanför i det här avseendet, trots att deras föräldrar är med och bidrar till den barnomsorg som man får i andra, mera gynnande regioner! Socialdemokraterna brukar ju berömma sig av att vara jämlikhetens företrädare. Men i det här fallet förespråkar man inte någon jämlikhet. Då skulle alla barn i förskoleåldern — som i det system som vi föreslog och riksdagen beslutade om — kunna få del av stödet. Jag vill mot den här bakgrunden, trots att jag inte vill förlänga debatten ytterligare med frågor, ändå ställa ett par frågor till socialministern. Den första lyder: Kommer i den utlovade propositionen också deltidsförskolan att föreslås få statsbidrag? Den andra frågan är: Betyder ”inom kort” den här veckan, alltså medan riksdagen arbetar? Den här sommaren? Det här året? Eller betyder det kommande år? Den här frågan är betydelsefull, därför att kommunerna — det framgår av allt bakgrundsmaterial — vill planera efter ett mindre detaljerat system, ett system som verkligen ger frihet. Sedan skulle jag vilja ställa också en tredje fråga, och det är: Kommer kommunerna i den kommande propositionen att kompenseras för de kostnader som devalveringen, momshöjningen och andra avgifter har medfört för kommunerna? Vad socialdemokraterna sagt sig spara med att icke gå vidare med det av riksdagen beslutade förslaget var 400-500 milj.kr., men de belopp som man har tagit tillbaka från kommunerna i samband med regeringsskiftet uppgår till åtskilliga miljarder kronor. Därför blir min sista fråga: Kommer man i propositionen att föreslå ett statsbidragssystem som kompenserar för devalveringen och övriga kostnader i samband med regeringsskiftet?

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret på min fråga. I Nacka kommun diskuterar man nu — jag tror att man gör det i kväll — ett förslag från moderata samlingspartiet om införande av vårdnadsbidrag. Med stöd av socialtjänstlagens 5 § har man för avsikt att införa vårdnadsbidrag. Det är tänkt att alla föräldrar som har barn under tre år och som saknar kommunal barnomsorg skall kunna söka ekonomisk hjälp och beviljas sådan med ett belopp av 250 kr. per månad, oavsett ekonomi och social ställning i övrigt. Utbetalningen av vårdnadsbidraget skall ske under sekretess. Det skall betraktas såsom ett enskilt ärende och på så sätt inte kunna bli föremål för kommunalbesvär. Jag har frågat Sten Andersson om han tänker göra någonting för att förhindra att socialtjänstlagens 5 § används på detta sätt, ett sätt som jag tycker är felaktigt och olämpligt. Jag tror att Sten Andersson och jag tycker detsamma om vårdnadsbidrag, nämligen att de är dåliga. Men jag är ledsen över att jag inte har fått något egentligt svar på min fråga. Därför vill jag upprepa den: Tänker regeringen vidta några åtgärder för att förhindra att socialtjänstlagens 5 § används på detta sätt? Eftersom detta är en interpellationsdebatt, vill jag säga något om frihet. Vad är frihet för barnfamiljer och för kvinnor speciellt i den snäva betydelse som vi diskuterar just nu? Jag tog upp den saken i går med sex kvinnor, som alla arbetade inom barnomsorgen. Vi diskuterade den under en dagsetapp på Sörmlandsleden. Frihet är att utbilda sig. Frihet är att få jobb efter sin utbildning. Frihet är att kunna förena ett förvärvsarbete med hem och familj. För att förverkliga denna frihet krävs olika saker.

Detta var några olika friheter, som vi kom fram till under vår promenad. I dag finns inte dessa former av frihet för de flesta. Bara 10 920 av förskolebarnen har någon av föräldrarna hemma i dag. Ändå finns det bara i runt tal 140 000 daghemsplatser. Hundratusentals barn och föräldrar står i kö för en plats i den kommunala barnomsorgen. Otaliga undersökningar bevisar att det är just en kommunal daghemsplats som föräldrarna i första hand vill ha. Men någon valfrihet finns inte, förrän barnomsorgen har byggts ut så att alla behov är täckta och så att servicenivån —den som man hamnar i till sist, när man gör upp dessa barnomsorgsplaner — uppgår till 100 96. Men det räcker inte med platser. Det behövs också platser med ett bra innehåll. Det betyder mindre barngrupper och ökad personaltäthet bl.a. Vi kvinnor var vid vårt samtal i går överens om att det är märkligt att frågan om vårdnadsbidrag diskuteras så intensivt just nu, när det kärvar på arbetsmarknaden och när just kvinnors arbeten är i fara. Vi tyckte också att det var märkligt att även debatten om vårt låga barnafödande sätter i gång just nu. Det stämmer så förunderligt väl in i tiden med en ökad arbetslöshet. Jag minns när jag var på en anställningsintervju. Det var ett tag sedan. Jag hade då redan mina båda barn, och personalchefen tittade mycket stint på mig och sade: Tänker ni skaffa flera barn? En sekund tänkte jag tillbaka på den fyraåriga daghemskö som jag just hade stått i, och jag svarade nej, om än tveksamt. Jag fick en känsla av att om jag hade svarat ja, hade jag inte fått jobbet den gången. Det är kärvare tider nu, och nu passar det sig att tala om låga födelsetal och vårdnadsbidrag på 250 kr. i månaden i stället för arbete och lön. Jag håller med Sten Andersson om att ett vårdnadsbidrag aldrig kan ge någon frihet att välja mellan förvärvsarbete och hemarbete. Dessutom tycker jag att det är en rättighet och en skyldighet att delta både i förvärvsarbete och i hemarbete, och det skall förstås gälla både män och kvinnor. Den frihet som borgarna värnar om är den rikes frihet. Det blir, precis som det sägs i svaret, en liten privilegierad grupp med hög inkomst som får friheten att välja. Barnfamiljers svåra ekonomiska situation löser man inte genom ett litet vårdnadsbidrag, utan med billigare mat, lägre hyror och en garanterad rätt till arbete och till en bra barnomsorg. Det skulle betyda mycket i frihet och förbättra situationen för många barnfamiljer.

Herr talman! Ingvar Carlsson talade i sitt här omnämnda tal om fyra friheter, och socialministern har gjort detsamma i sitt svar på Rune Gustavssons interpellation. Ingvar Carlsson talade om friheten från materiell knapphet, från samhällets varbölder, från arbetslöshet och otrygghet, från maktlöshet. Vad det är fråga om är egentligen trygghet — en trygghet som det inte är svårt att vara överens om. Vad talen kanske borde handla om är om socialdemokraternas sätt att skapa trygghet inkräktar på medborgarnas frihet, om inte det socialdemokratiska sättet att lösa barnfamiljernas problem leder till minskad valfrihet, ökad styrning och ökad orättvisa mellan olika familjer, om inte ökad utbyggnad av den offentliga sektorn och ett ökat skattetryck inkräktar på friheten. Frihet, det är att tillsammans med sin familj få avgöra hur man vill bo och leva, hur man vill fördela och kombinera förvärvsarbete och vårdarbete i hemmet, att få välja barnomsorg. Vi moderater har år efter år arbetat för en rättvisare familjepolitik, där familjerna själva kan bestämma hur de skall ordna sin tillvaro och sin barnomsorg. Föräldrar som är harmoniska och trivs har mycket bättre förutsättningar att ge sina barn en trygg uppväxttid än föräldrar som tvingas in i ett visst livsmönster. Valfriheten betyder oerhört mycket för en familjs harmoni. Och vem vet bättre än den enskilda familjen vad som passar familjen och inte minst barnen bäst? Dessutom har olika perioder i livet olika behov och önskemål. Valfrihet och rättvisa är viktigt för familjerna och barnen. Familjepolitiken måste utgå från de principerna och från en helhetssyn. Inte minst familjebeskattningen betyder väldigt mycket för friheten. Jag vill fråga statsrådet Andersson om statsrådet vill låta den familjeekonomiska beredningen, som skall göra en översyn av det familjeekonomiska stödet, också se över familjebeskattningen. Som beskattningen i dag är, ökar den barnfamiljernas sårbarhet och styr deras tillvaro. Ingen hänsyn tas till ekonomisk bärkraft. En reformerad beskattning, en i stort sett proportionell beskattning i låga och vanliga inkomstlägen, skulle ge familjerna större frihet. Detta bör kombineras med avdragsrätt för nödvändiga barnomsorgskostnader och med en trygghetsgaranti. En vårdnadsersättning skulle snabbt och enkelt kunna ge barnfamiljerna ökad frihet, valfrihet och rättvisa. Vi har i den moderata partimotionen 384, som väcktes under den allmänna motionstiden, visat hur vi tänkt oss vårdnadsersättningen utformad och hur den skall finansieras. Naturligtvis ger inte vårdnadsersättningen full valfrihet, men den ger ökad frihet att välja om man vill vårda barnen i hemmet eller ha någon annan form av barnomsorg. Den ger ökad valfrihet mellan olika former av barnomsorg, eftersom man kan använda vårdnadsersättningen till att betala för den barnomsorg man anser bäst. Och i kombination med de andra förslag vi moderater har på familjepolitikens område — vår helhetssyn — ger våra förslag barnfamiljerna en mycket större valfrihet än socialdemokraternas. Vilken frihet, vilken valfrihet ger den socialdemokratiska familjepolitiken? Vilken frihet ges åt de familjer som vill vårda barnen i hemmet? Vilken frihet ges åt de familjer som vill ha sina barn i enskild barnomsorg av något slag? Självfallet finns det inget förbud från socialdemokratiskt håll, men det ges inget rättvist ekonomiskt stöd åt den familj som vill välja att vårda barnen hemma och inget rättvist stöd åt enskilt ordnad barnomsorg. Den som får en plats i samhällets barnomsorg får däremot en stor samhällssubvention. Alternativ pedagogik, enskilda daghem, förskolor och skolor är oumbärliga för att ge valfrihet och för att föra utvecklingen vidare. De har ofta varit föregångare i pedagogiskt hänseende och inlett en utveckling som sedan tagits upp av såväl den offentliga skolan som förskolan. Dessutom tillhör det familjernas rätt att kunna välja en enskild omsorg om barnen för att tillgodose barnens behov eller önskemål om en speciell pedagogik. Dessutom visar det sig regelmässigt att enskilt bedriven verksamhet är billigare än offentlig verksamhet. Jag vill fråga: När statsrådet Andersson säger att det nya statsbidragssystemet skall byggas upp efter principen att det skall värna om en god barnomsorg efter barnens behov — innebär då detta att enskilda och kommunala förskolor, både heltidsoch deltidsförskolor, kommer att få samma statsbidrag som de kommunala? Eller kommer orättvisorna och skillnaderna att bestå? Kommer de öppna förskolorna att få ett statsbidrag? Herr talman! Om socialdemokraternas tal om frihet innebär att man vill ge barnfamiljerna reell rätt och frihet att välja hur man vill fördela och kombinera vård och ansvar i hemmet med arbete och ansvar i förvärvslivet, om det innebär frihet att välja den barnomsorgsform man anser vara bäst och ett rättvist stöd till enskild barnomsorg, ja, då är det fråga om verklig frihet. Tyvärr tror jag — vis av erfarenheten — att det är fråga om samma gamla socialdemokratiska styrande familjepolitik som skapat den bristande valfrihet vi har i dag. Socialministerns svar på Rune Gustavssons interpellation bekräftar mina farhågor.